Herr talman! I betänkandet nr 19 behandlar trafikutskottet anslaget till SJ för olönsamma järnvägslinjer. I det sammanhanget har utskottet också tagit upp motionerna beträffande pensionärernas resor. Jag vill först uttala min tillfredsställelse med att en folkpartimotion redan har blivit tillgodosedd. I den yrkades att sänkningen av pensionsåldern till 65 år skulle medföra att pensionärsrabatterna också skulle gälla fr.o.m. denna ålder. Från regeringshåll har uttalats att så kommer att ske. I en annan folkpartimotion föreslås att det införs ett interrailkort också för pensionärer. Ett sådant har under flera år funnits för ungdomar, och det har slagit mycket väl ut. Vi tycker att det är rimligt att pensionärer, som faktiskt har tid att resa och som kanske inte har kunnat göra det tidigare, nu får en möjlighet att se sig om litet utanför vårt lands gränser. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 4. Herr talman! I detta betänkande behandlar också utskottet regeringens förslag om nedläggningsprövning i fråga om åtta bandelar. Alla andra motioner beträffande nedläggning av järnvägar — jag tänker på SJ:s ryktbara förslag att lägga ned trafik på ytterligare 27 bandelar — och alla frågor om SJ:s förhållanden i övrigt kommer att tas upp i det betänkande beträffande trafikpolitiken som riksdagen får diskutera senare i vår. Det finns därför anledning att begränsa debatten i dag till förslaget om de åtta bandelarna. Låt mig då först säga att det inte finns någon i utskottet som hävdar att järnvägsnätet skall vara helt statiskt. Om samhällsstrukturen ändras så att det trafikunderlag som behövs faller bort och om invånarna i en region inte slår vakt om sin järnväg, då skall trafik kunna läggas ned - under den bestämda förutsättningen att en tillfredsställande ersättningstrafik ordnas. Jag vill gärna stryka under det faktum att man inte i första hand slår vakt om sin järnväg genom att delta i protestmöten — även om detta i många fall kan vara befogat —- utan det gör man genom att satsa på järnvägen och verkligen använda den. Men — och det är också en viktig 121 följd av att järnvägsnätet inte bör vara statiskt — järnvägstrafiken skall också kunna byggas ut, där förutsättningar härför finns. Riksdagen har faktiskt under senare tid beslutat om sådana utbyggnader. Varför finns det då ett så stort motstånd mot nedläggning av järnvägstrafik? Det är inte i första hand fråga om något slags järnvägsromantik, utan det är i stället en bitter erfarenhet som ligger bakom. Alltför ofta har folket i en bygd fått erfara att järnvägen lagts ned och att tåget ersatts med buss, men efter ett par år har busstrafiken också lagts ned, och bygden har stått utan kollektivtrafik.

Det utredningsarbete som sedan en tid pågått på det trafikpolitiska området har just haft till syfte att skapa ett underlag för beslut om järnvägstrafikens omfattning. Riksdagen har enhälligt uttalat att uppkommande frågor om nedläggning bör ses i ett mer långsiktigt perspektiv och att någon järnvägsnedläggning därför inte bör ske mot berörda kommuners vilja under pågående utredningsoch planeringsarbete. Detta uttalande gjorde riksdagen enhälligt så sent som förra året. Därför måste nedläggningsprövning i dagens läge ske endast i undantagsfall. Departementschefen har tagit ut åtta bandelar där trafiken enligt hans uppfattning motiverar en sådan undantagsbehandling, och utskottet har tagit upp dessa bandelar till realprövning. Vi kom först helt överens om att det i fråga om två av bandelarna — Fågelsta-Vadstena och Uppsala-Hallstavik — fanns klara motiv för en sådan undantagsbehandling. Vad beträffar de övriga sex bandelarna kan det anföras motiv av varierande styrka. Utskottet har givit vederbörande länsstyrelser möjlighet att inkomma med synpunkter, och man fann att det i de flesta fall inom länsstyrelserna gjorts en samhällsekonomisk analys. I några fall har det visat sig att det kan vara samhällsekonomiskt motiverat att föra över trafiken till landsväg. Men det är ju inte ett tillräckligt motiv att det kan vara samhällsekonomiskt motiverat att föra över trafiken till landsväg. Det måste också finnas en på lång sikt tillfredsställande trafikförsörjning, som kan börja fungera omedelbart när järnvägstrafiken läggs ned, och dessutom måste nödvändig vägupprustning vara genomförd. Man måste ha en sådan planering att man har garantier för att det är en på lång sikt tillfredsställande lösning. I fråga om detta finns det förbehåll i de flesta länsstyrelseyttrandena. Jag kommer inte i detta anförande att gå in på de olika bandelarna. Efterföljande torde göra detta. Vi reservanter intar följande ståndpunkt: Vi vill inte motsätta oss att en nedläggningsprövning påbörjas, men i enlighet med riksdagens uttalande bör någon nedläggning inte äga rum mot länsstyrelsernas och kommunernas vilja under pågående planeringsoch utredningsarbete. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Varje år i samband med riksdagens behandling av frågor om ersättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer diskuteras anslagets storlek men också järnvägsnätets uppdelning på lönsam och icke lönsam del. I årets budgetproposition har kommunikationsministern föreslagit nedläggning eller reducering av trafiken på åtta järnvägslinjer. På sex av dessa linjer berörs persontrafiken. Beträffande nedläggningsprövningar av dessa bandelar har till betänkandet fogats reservationen 2, som jag något vill kommentera. De frågor som här behandlats har nära anknytning till hur särskilt persontrafiken skall bedrivas. Frågan är om den skall ske med kollektiva färdmedel eller med personbil. Den kraftiga trafikutvecklingen under de senaste 25 åren har helt fallit på personbilen. 1950 beräknades persontransportarbetet på väg och järnväg uppgå till 18 miljarder personkilometer, varav två tredjedelar var järnvägsoch busstrafik, medan en tredjedel utfördes av personbilar. År 1974 hade persontransporterna ökat till 80 miljarder personkilometer, varav endast 18 26 faller på den kollektiva trafiken. Såväl vid tidigare riksdagar som vid årets riksdag har i ett antal motioner framförts önskemål om olika åtgärder för bättre service i syfte att uppnå en ökning av järnvägstrafiken. Trafikutskottet har tidigare och senast förra året enhälligt uttalat att uppkommande frågor om nedläggning av järnvägar bör ses i ett mera långsiktigt perspektiv och att någon nedläggning inte bör ske mot berörda kommuners vilja under pågående utredningsoch planeringsarbete. Det är särskilt den trafikpolitiska utredningens betänkande och utredningen om de regionala trafikrabatterna som är intressanta och vilka kommer att bilda underlag för utformningen av det kommande trafikpolitiska beslutet. Det är ett viktigt samhällsintresse att finna åtgärder som påverkar det kollektiva resandet. Oljekrisen för ett par år sedan, som bl.a. ledde till ökade driftkostnader för bilismen, medförde ett kraftigt uppsving för den kollektiva trafiken. Utskottet har vid behandlingen av nedläggningsprövning under hand vänt sig till vederbörande länsstyrelser och vissa kommuner för att få deras synpunkter. I de inkomna yttrandena har från tillfrågade myndigheter framförts något olika synpunkter beträffande samma bansträckor. Därför bör nedläggningsprövning inte påbörjas förrän förutsättningar finns att nå samförstånd med vederbörande länsstyrelser och kommuner. För några av de berörda bandelarna har länsstyrelserna ställt upp vissa bestämda villkor i fråga om vägupprustning och ersättningstrafik. Dessutom har det rests krav på att stödet till regional busstrafik ges en sådan utformning att kostnader i samband med en trafiköverföring av detta slag inte övervältras på kommunerna. Detta är frågor som måste ingå i ett framtida trafikpolitiskt program.

Länsstyrelsen i Blekinge län kan acceptera en nedläggning av persontrafiken på järnvägen under vissa förutsättningar. Vad beträffar järnvägslinjen Falköping-Ulricehamn-Landeryd har länsstyrelsen i Älvsborgs län vissa erinringar. Den nuvarande trafikservicen på banan får betecknas som dålig, främst beroende på att automatiska signaler och bromsar saknas. Ressträckan förlängs väsentligt, då tågen måste stanna vid vägkorsningar för att spärra eller öppna signaler. Det framhålles också att persontrafiken endast i begränsad omfattning lämpligen kan överföras till landsväg. I fråga om järnvägslinjen Eslöv-Tomelilla förordar länsstyrelsen i Malmöhus län i den regionala trafikplanen att ett beslut bör anstå. Länsstyrelsen framhåller att innan ett definitivt beslut fattas om Eslöv-Tomelillajärnvägens framtid bör ett säkrare underlag föreligga beträffande järnvägsfärjetrafikens utveckling på leden Ystad-Swinoujscie i Polen. Likaså bör SJ dokumentera vilka investeringar som behöver göras och hur trafikeringen på Malmö-Ystad skall ske. En alternativ kalkyl med investeringar och trafikering på järnvägen Eslöv-Tomelilla-Y stad för att klara den ökade Polentrafiken bör även redovisas. I SJ:s samlade bedömning bör likaså kapaciteten på rangerbangården i Malmö undersökas, bl.a. med tanke på den snabbt ökande järnvägsfärjetrafiken på leden Trelleborg-Sassnitz. Här föreligger en bedömning av vilken utveckling trafiken kommer att få. Från polsk sida bedömer man förutsättningarna för en ökad trafik på leden Ystad-Swinoujscie som mycket stora. Ytterligare en tågfärja kommer enligt planerna att sättas in vid halvårsskiftet 1977. Därmed fördubblas kapaciteten. Järnvägen Malmö-Ystad klarar inte en fördubbling av godstrafiken, om inte inskränkningar i persontrafiken kan göras. Det är angeläget med en fördelning av trafiken i Skåne så att en avlastning kan ske från den i trafikavseende redan nu hårt belastade sydvästra delen. Som sammanfattning skulle jag vilja understryka vikten av att slå vakt om och utnyttja så många nuvarande järnvägslinjer som över huvud taget är möjligt.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

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi tidigare i fråga om anslaget till trafiksvaga bandelar sagt att så länge vårt lands järnvägsnät är indelat i ett affärsbanenät och ett ersättningsberättigat Nr 89 nät, bör SJ också få de pengar företaget begär för att driva trafiken på Onsdagen den det senare nätet. Det sammanlagda behovet av driftersättning för s.k. 24 mars 1976 icke lönsamma järnvägslinjer budgetåret 1976/77 uppgår enligt SJ som I bekant till 786 milj.kr. Ersättning för drift Det är klart att detta är mycket pengar. Det är fullt förståeligt att — av icke lönsamma både regering och riksdagsledamöter tycker att ersättningsbehovet stiger — järnvägslinjer kraftigt och dessutom ganska snabbt. Just därför tror jag det är nödvändigt — m.m. att göra klart för sig vad det verkligen handlar om, att här är det fråga om trafik till nytta för många människor i vårt land, såväl i relativt tättbefolkade områden som i de mest avlägsna glesbygder, och sätta summorna i relation till den samhällsnytta det innebär att trafiken kan upprätthållas på dessa bandelar. Jag tror heller inte att det skadar att göra jämförelser med vad som i andra sammanhang anslås, fullt riktigt f. ö. enligt min mening, till kollektivtrafik. Bara i Stockholmsområdet anslås ju över 700 milj. för att kunna upprätthålla en något så när tillfredsställande kollektivtrafik. Befolkningsmässigt är för all del Stockholmsområdet stort, det omfattar kanske en femtedel av landets folkmängd. Men om man betänker att anslaget till s.k. olönsam trafik faktiskt gäller hela landet, tycker åtminstone jag att man får ett bra perspektiv på frågeställningen, om man gör den här jämförelsen. Nu har emellertid departementets sakkunniga granskat SJ:s separatredovisning för år 1975 och därvid kommit till ett annat resultat än SJ. De sakkunniga föreslår en ersättning till SJ med 646,4 milj.kr. Det är alltså en väsentligt lägre summa än SJ äskat. Denna summa har man kommit fram till huvudsakligen genom att man undantagit bandelar om sammanlagt 806 km från beräkningen. Därvid har man tagit hänsyn till funktionella trafiksamband mellan olika bandelar — ett synsätt som delas av trafikpolitiska utredningen, vilken man också hänvisar till. En annan punkt där de sakkunniga har en annan bedömning än SJ gäller det s.k. matarvärdet. SJ har efter det att de sakkunniga lagt fram sina beräkningar riktat stark kritik mot dessa och pekat på de negativa konsekvenser som enligt SJ skulle framträda, om riksdagen skulle följa de sakkunnigas förslag. Granskningsmännen har enligt SJ inte anfört några bärande skäl till att 14 bandelar, eller rättare sagt just de 14 bandelar som man föreslår, skall undantas från ersättning. Om riksdagen godtar de sakkunnigas förslag, återstår för företaget bara att driva de 14 bandelarna billigare, och eftersom 75 26 av kostnaderna är personalkostnader, är konsekvenserna lätta att räkna ut enligt SJ. Vi har från vår sida inte ansett oss ha någon möjlighet att gå in i den här diskussionen eller ta ställning till vilken utveckling som blir den troliga om riksdagen antar de sakkunnigas förslag. Med hänsyn härtill och till att trafikpolitiska utredningen nu föreslår en delvis ny metod för beräkning av driftersättningens storlek, som de sakkunniga anknutit till, har vi ändå i årets motion föreslagit att ersättningen till SJ skall 125 utgå enligt den nivå som de sakkunniga har angivit i sitt förslag. Men det innebär samtidigt att vi yrkar avslag på den ytterligare sänkning av anslaget som departementschefen har föreslagit. Han motiverar denna sänkning dels med den ökning av intäkterna på det ersättningsberättigade nätet som kan beräknas genom taxehöjningen den 1 februari, dels med den besparing som kan göras genom departementschefens förslag att åtta bandelar skall läggas ned. Vi har för vår del yrkat avslag på förslaget om nedläggning av bandelar, men jag återkommer till den frågan något senare. Vi har i våra motioner en rad av år också påpekat att anslaget under rubriken Icke lönsamma stationer varit på tok för litet för att i praktiken kunna ha någon betydelse. Vi har vidare anfört att det tydligen brustit i fråga om informationen beträffande möjligheterna att söka anslag till det ifrågavarande ändamålet — att upprätthålla en för berörd bygd viktig service på en järnvägsstation trots att denna i och för sig inte är lönsam. Förra året lystrade trafikutskottet till på allvar och skrev en vacker vers om behovet av pengar till det ändamålet. I stället för de 100 000 kr. som det förut talats om i sammanhanget har nu också SJ lystrat och begär — med utgångspunkt i nu kända förhållanden under budgetåret 1975 77. Departementschefen vill ge 600 000 kr., men vi menar att SJ bör få det anslag som begärts för det här syftet. Med hänvisning till vad jag har anfört i det här stycket yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 1. Vpk:s andra reservation gäller frågan om nedläggning av bandelar enligt det förslag som departementschefen lagt fram i budgetpropositionen. Han formulerar det så att det gäller bandelar, där en nedläggning uppenbarligen inte innebär några olägenheter från trafikförsörjningssynpunkt och där den alternativa trafikuppläggningen innebär en klar samhällsekonomisk vinst. Vi har, vid alla tillfällen då de här frågorna diskuterats, poängterat nödvändigheten av att anlägga en samhällsekonomisk bedömning på frågeställningen. I dessa samhällsekonomiska överväganden måste då alla faktorer som kan göra beslutsunderlaget så fullödigt som möjligt finnas med. Det gäller, har vi sagt, att mäta olycksrisker, miljöeffekter, effekter i lokaliseringspolitiskt hänseende, sociala effekter, energipolitiska synpunkter m.m. Trafikpolitiska utredningen har i sitt betänkande gjort en uppräkning av de effekter som i normalfallet bör bedömas vid en analys av en överflyttning av järnvägstrafik till landsväg. I denna ingår kostnaderna för erforderliga investeringar vid olika alternativ samt de kostnader för drift och underhåll av banor, vägar, terminaler, rullande järnvägsmateriel och landsvägsfordon som är förknippade med resp. transportalternativ. I analysen bör vidare rimlig hänsyn tas till skillnader i fråga om tidsåtgång för resenärer och gods, bekvämlighet, trafiksäkerhet och miljö mellan järnvägsresp. landsvägsalternativen. Även skillnaden beträffande sysselsättningsoch regionalpolitiska effekter bör beaktas, framhåller trafikpolitiska utredningen. Efter det att budgetpropositionen lämnats gjorde SJ ett mycket uppmärksammat utspel, som också har berörts här tidigare, där ytterligare 27 bandelar uppgavs vara aktuella för nedläggningsprövning. Jag skall helt avstå från att närmare kommentera detta utspel. Jag vill bara peka på den reaktion det vållade. Det blev en våldsam uppståndelse i tidningar, hos kommunala myndigheter och politiska och andra organisationer och inte minst här i riksdagen. Detta understryker vad vi i motionen hävdat, nämligen att de trafiksvaga bandelarna anses utgöra så betydande invésteringar i vårt land att människor och bygder i regel kämpar en hård kamp för att få behålla dem. Nu har väl den stormen lagt sig i och med att kommunikationsministern klart deklarerat att någon nedläggningsprövning inte är aktuell på de av SJ påtalade bandelarna. Vi har i trafikutskottet haft en genomgång beträffande de i budgetpropositionen upptagna åtta bandelarna. Som det sägs i reservationen 2 har det då, enligt min mening, visat sig att det — med undantag för bandelarna Fågelsta-Vadstena och Uppsala-Hallstavik — i samtliga fall finns skäl som talar för att trafiken bör få fortsätta i minst den omfattning som gäller f.n. I flera fall har berörda länsmyndigheter klart uttalat sig för önskvärdheten av fortsatt trafik t. v. under nuvarande förhållanden. Detta gäller t.ex. linjerna Älmhult-Sölvesborg, Falköping-Landeryd, Gällivare-Arvidsjaur och Övertorneå-Karungi. I andra fall har bestämda villkor ställts för ett nedläggande; främst gäller det då ordnandet av fullgod ersättningstrafik. För samtliga bandelar gäller dock att åtminstone någon kommun, någon remissinstans eller någon berörd organisation har uttalat sig för bevarandet av trafiken. Beträffande linjen Gällivare-Arvidsjaurt.ex. har järnvägsmännens samarbetskommitté för inlandsbanan sagt att med en rejäl satsning på motorvagnståg av modernare typ och en bättre banstandard skulle en positivare utveckling här vara möjlig. Och olönsamheten på denna bandel hör samman med dåliga förbindelser, menar man. När det gäller linjen Uppsala-Enköping ville landstinget i Uppsala län, Håbo kommun, Enköpings kommun och Lantbrukarnas länsförbund behålla nuvarande trafikuppläggning, medan länsstyrelsen t. v. ville flytta över persontrafiken till buss. Beträffande andra bandelar kan jag hänvisa till riksdagsmotioner och uppvaktningar som har gjorts inför trafikutskottet. I samband med det trafikpolitiska utredningsarbete som bedrivits och fortfarande bedrivs har man från kommunikationsdepartementets sida sagt — och det har också nämnts tidigare i debatten — att detta utredningsarbete skall bilda underlag för en trafikpolitisk proposition, som innevarande år skall föreläggas riksdagen. I denna proposition är också avsikten, enligt vad som sagts, att skissa det järnvägsnät som enligt regeringsförslaget skall bli den närmaste framtidens. Ett sådant regeringsförslag bör givetvis bli föremål för ingående prövning och diskussion här i riksdagen men också utanför riksdagens väggar. De samhällsekonomiska värderingar som trafikpolitiska utredningen talar om måste då givetvis få sin chans att verkligen bli gjorda. I detta sammanhang vore det givetvis utomordentligt viktigt att ha tillgång till det breda register av kalkylmetoder som vi behöver för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av trafikpolitiska åtgärder på ett tillfredsställande sätt. Vi är från vår sida tveksamma om de möjligheterna kan föreligga vid det här tillfället. I vilket fall som helst blir det dock, om gången blir den som man från departementets sida signalerat, en samlad trafikpolitisk bedömning, och i denna kan det då bli tillfälle att på ett grundligt sätt penetrera eventuella förslag till nedläggning av bandelar och de positiva eller negativa effekter de kan få. Vi menar därför att de nedläggningsförslag som tagits fram i årets budgetproposition, med undantag av de bandelar jag förut nämnt, bör kunna prövas i den samlade bedömningen. En sådan inställning rimmar väl med den uppfattning som kommit fram i yttranden från flera länsstyrelser till de aviserade nedläggningsprövningarna. Herr talman! Utökningen av det trafiksvaga nätet är inte bara ett resultat av bilismens frammarsch. Den är också ett resultat av kapitalets koncentration och av den s.k. strukturomvandlingen i vårt land. Järnvägarna byggdes under stor möda och svåra förhållanden — det är ytterligare ett skäl till att se mycket seriöst på användningen av dessa investeringar. Sedan kan man ju också fråga sig om vi inte är skyldiga de människor, som i strukturomvandlingens spår blivit berövade så mycket av samhällelig service, den hänsynen att göra allt för att inte deras kommunikationsmöjligheter skall försämras. Med hänvisning inte minst till detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 3.

Herr talman! Får jag först säga beträffande interrailkortet att detta är beroende av beslut i internationella sammanhang. Vad vi önskar är att man aktivt skall ta upp dessa frågor för att möjliggöra ett interrailkort. När det gäller nedläggning av bandelar ansåg utskottets värderade vice ordförande att det inte alls är säkert att det blir en försämrad service i och med att man övergår från järnväg till buss. Man kanske t.o.m. kan anpassa trafikmängden närmare till resebehoven. Men anledningen till att riksdagen varit så restriktiv i avvaktan på utredningsoch planeringsarbetet är just den bittra erfarenhet jag nämnde i mitt första anförande, nämligen att när järnvägstrafiken ersatts med busstrafik har det plötsligt, efter ett eller ett par år, blivit så att även busstrafiken lagts ned. Det är därför vi varit så angelägna om att nedläggning av järnvägstrafik skall ses i ett mer långsiktigt perspektiv. Även herr Mellqvist har för mindre än ett år sedan varit med om att skriva under ett uttalande från riksdagens sida om att någon järnvägsnedläggning inte bör ske mot berörda kommuners vilja under pågående utredningsoch planeringsarbete. Intill dess att det föreligger ett förslag om trafikpolitikens utformning, där man i ett större sammanhang kan se till att det finns en tillfredsställande trafikförsörjning, gäller ju fortfarande detta riksdagens enhälliga uttalande. Men det kan, som vi sagt i reservationen 2, finnas områden där utredningsarbetet har kommit så långt att man verkligen kan påbörja en nedläggningsprövning. Hela utskottet är överens om att det kan ske i fråga om två bandelar. När det gäller vissa andra bandelar har länsstyrelserna gjort samhällsekonomiska bedömningar som kan motivera en nedläggning. Med anledning av vad vice ordföranden i utskottet sade, att det inte bara gäller vad länsstyrelserna tycker, vill jag framhålla att även länsstyrelserna ju har fått ett instrument för att kunna bedöma frågor i ett vidare perspektiv och inte bara sitta och tycka. I en del fall har alltså länsstyrelserna ansett att det är samhällsekonomiskt fördelaktigare med en nedläggning. Men då finns det andra kriterier kvar, nämligen trafikförsörjningen, vägupprustningen osv. Vad vi vill understryka är att man icke får göra någon nedläggning mot berörda kommuners vilja i avvaktan på att utredningsarbetet blir avslutat.

Herr talman! Herr Mellqvist säger att det bara är fråga om en nedläggningsprövning. Ja, det vet jag, men jag befarar ändå att själva beslutet om nedläggningsprövning kan forcera fram nedläggningar av bandelar som man tycker borde få prövas på litet längre sikt, som herr Sven Gustafson i Göteborg sade. Det faktum att departementschefen föreslår en sänkning av anslaget med 30 milj.kr. för nästa år innebär ju ändå att avsikten är att en del nedläggningar skall realiseras. När det gäller frågan om de linjer i norr som herr Mellqvist talade om är jag också medveten om att de är dåligt frekventerade linjer. Men jag tror att man i detta speciella fall särskilt måste ta hänsyn till den diskussion som har pågått om t.ex. inlandsbanans roll och betydelse i Norrlands inland och de funktionella samband som kan finnas där med andra bandelar — tvärgående bandelar osv. Jag tror inte att man kommer ifrån det. Det har ju också visat sig att de olika kommunerna där uppe är mycket bekymrade och har uttalat sig mot nedläggningsförslagen. Det är klart att inte heller vi kan ta ställning för behållande av en bandel oavsett vilka kostnader som det medför. Men jag vill ändå understryka än en gång att jag tror att man vid en riktig samhällsekonomisk bedömning kan komma till resultat som radikalt avviker från den företagsekonomiska bedömningen. Det är en riktig ståndpunkt, tror jag, att vi i första hand gör en samlad bedömning av hela nätet. Det är ju flera länsstyrelser som har instämt i den tankegången. Man anser tydligen att det är en riktig väg att gå — att vi väntar på denna samlade bedömning och sedan tar en grundlig diskussion om hur vi skall ha det framdeles. Jag är inte säker på att vi inom vpk kan godkänna det förslag som regeringen kommer med då. Men det blir i alla fall tillfälle, som jag sade förut, att på ett helt annat sätt få en samlad bild av konsekvenserna av eventuella nedläggningsförslag.
Herr talman! Herr Mellqvist blir rörd över omsorgen om järnvägarna. Jag undrar om det inte hade varit litet bättre om herr Mellqvist hade blivit rörd över försöken att se till att det inte sker någon nedläggning mot kommuners och länsstyrelsers vilja. Hur det än är så innebär nedläggningar en förändrad trafik, som i de flesta fall blir sämre. När det gäller de s.k. svaga bandelarna har man ofta i resonemang med järnvägsfolket fått höra att statsmakterna borde göra bättre satsningar på järnvägstrafiken och på så vis höja intresset för resandet. I många fall har det också visat sig att moderna vagnar, väl anpassade till tidtabeller osv. kan innebära stimulans till ökning av resandet. Lägger man ner järnvägsdriften på en viss linje och sätter in en bussförbindelse, så blir detta kanske också en verksamhet som inte helt har inkomsttäckning — det sker bara en överföring från det ena till det andra. Det är ändå ett faktum att järnvägen är något speciellt i en bygd. Jag tänker i viss mån på järnvägen Eslöv-Tomelilla som går genom en betydelsefull bygd och har en mycket stor uppgift att fylla där. Mot denna bakgrund, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen 2.

Herr talman! Mönstret är ju ofta det, att redan innan trafiken läggs ned går det en busslinje parallellt med järnvägen, så att t.ex. SJ genom sitt bolag GDG konkurrerar med sig själv. Därefter läggs järnvägstrafiken ner, och efter en tid läggs även busstrafiken ner. Då får man acceptera det, säger herr Mellqvist. Men jag tycker att vi skall vara litet mera aktiva när det gäller att främja kollektivtrafiken. När det sedan gäller länsstyrelsernas och kommunernas ställning vill jag bara på nytt hänvisa till riksdagens enhälliga uttalande så sent som förra året.
Herr talman! I sitt senaste anförande sade herr Mellqvist, att om järnvägen inte utnyttjas i önskad omfattning bör trafiken läggas ner. Då vill jag fråga: Var går gränsen för denna önskade omfattning, som naturligtvis kan vara mycket varierande?

Herr talman! De moderata representanterna i utskottet har i denna fråga stött utskottets linje, och i den debatt som här har förts tycker jag inte att det har förekommit några i princip delade meningar mellan utskottets ordförande och mig. Herr Håkansson i Rönneberga har en hårdare formulering när han beskriver händelserna, och min vän John Magnusson i Kristinehamn har yrkat direkt avslag. Han vill inte att någon nedläggningsprövning skall förekomma. Jag förmodar också att utskottets ordförande har samma motivering som jag, alltså att vilja tillförsäkra människorna ute i bygderna en trafikservice som är bättre än den de har f.n. på resp. orter genom den järnväg som finns där. Förutsättningen är givetvis att regeringen respekterar riksdagens beslut. Jag har inte velat vara med om något lottförfarande, som eventuellt hade kunnat uppstå, och där det på ena sidan hade funnits en utskottsskrivning av ungefär reservationernas lydelse och på andra sidan en socialdemokratisk reservation med en i förhållande till dagens utskottsskrivning kanske försvagad lydelse. Om vi då hade förlorat lottningen, så hade vi fått ett försämrat underlag när vi gått att möta vänner i de få områden där en nedläggning av persontrafiken kommer att ske. Och det hade man ju inte tjänat på i berörda områden. Detta har sålunda varit min bedömning. Men jag vet ju inte hur vpk hade uppträtt i ett sådant läge. Om någon till äventyrs fortfarande tror att det här är fråga om järnvägsnedläggelser, så måste det upprepas att det är fråga om en prövning av en nedläggning av persontrafiken på sex mycket olönsamma bandelar. Godstrafiken skall däremot vara kvar. Länsstyrelser, kommuner, repre sentanter för trafikanter och trafikutövare — det har herr Mellqvist sagt Nr 89 — skall höras förutom vägverket och SJ. Prövningen skall ske i sam Onsdagen den förstånd med dessa. 24 mars 1976 Jag hoppas att det skall stå klart även för den mest nostalgiska järn= — vägsentusiast här i kammaren att järnvägsspåren kommer att finnas kvar, — Ersättning för drift även om prövningen skulle visa att det är lätt att lägga ned persontrafiken. — av icke lönsamma Godstrafiken skall upprätthållas så länge näringsliv och samhälle anser = järnvägslinjer att den behövs. Om några resenärer skulle dyka upp som gör driften — m.m. mindre olönsam än f. n., går det att ompröva beslutet om dessa bandelars utnyttjande. En omprövning kan också göras om vi av beredskapsskäl skulle anse oss behöva upprätthålla full trafik och den avgudade bilen kanske måste ställas åt sidan — om ett sådant läge uppstår i Sverige så måste det vara förskräckligt. Moderata samlingspartiet har i sin partimotion uttalat att vi inte föredrar den ena transportformen framför den andra. Grunden är effektivitet, lägsta möjliga kostnad för den enskilde och företagen och konkurrensneutralitet. Samtidigt skall samhällsekonomiska aspekter tillgodoses: miljö, säkerhet, regionala intressen. Med förbättrad service, modernisering och lämpligt utbyggt taxesystem tror vi att SJ på många ställen mycket bättre kan möta framtiden. Ersättningsbeloppen till SJ börjar nu från samhällsekonomiska synpunkter bli så stora att det är nödvändigt att verkligen allvarligt överväga, om det är rimligt att behålla alla nuvarande trafiksvaga bandelar eller om inte en nedläggning av de svagaste borde prövas. Sker inte detta får skattebetalarna år 1980/81 — och det är inte långt dit — årligen i ersättning betala 1,5 miljarder kronor eller nära 200 kr. per person här i landet, spädbarn som pensionärer. Dessa pengar har de att betala utöver sin ordinarie biljett. De flesta människor åker inte tåg. De får betala för andra. Trafikpolitiska utredningen, där alla parter är överens, uttalar sig i samma anda. Den säger att vi bör ha en tillräckligt utvecklad trafikservice för alla bygder här i landet. Det är målet, och det är också moderata samlingspartiets önskemål. Näringslivet instämmer i att det måste finnas en realism när det gäller drivandet också av olönsamma järnvägslinjer. För de sex järnvägslinjer som skall nedläggningsprövas betyder detta att nedläggning av persontrafiken endast skall göras under förutsättning att en bättre ersättningstrafik skapas. Det är moderata samlingspartiets uppfattning att så skall ske, och det kommer också att bli fallet om riksdagen följer utskottets linje och om regeringen följer riksdagens beslut — det är ett villkor. Vi har många gånger i denna kammare kritiserat myndigheterna för att de inte uppfyllt sina förpliktelser mot kommuner och samhällen, inte infriat löften som de givit då man gjort indragningar av järnvägstrafik. Ibland har ersättningstrafiken så småningom blivit föremål för inskränkningar. Man har då åberopat att detta beror på att antalet resenärer fortsatt att successivt minska, så som herr Mellqvist sagt. För att en fullgod service skall kunna upprätthållas har kommunen 135 då ibland — och ganska ofta på senaste tiden — fått träda in och överta ansvaret för kostnaderna. Förutsättningarna för att vi skall godkänna de åtgärder som vidtas är att frågan om ersättningstrafiken får en fullt tillfredsställande lösning samt att en erforderlig vägupprustning sker. Vidare förutsätter utskottet att i de bidragsärenden som kan komma att aktualiseras till följd av bandelarnas nedläggning föreskrifterna ges en generös tillämpning i syfte inte minst att ernå praktiskt, samhällsekonomiskt goda lösningar av frågan om ersättningstrafiken. Att man prövar också frågan om godstrafikens nedläggning på bandelarna Uppsala-Hallstavik och Fågelsta-Vadstena är ganska uppenbart och nödvändigt — det behöver knappast diskuteras. Företrädare för näringslivet säger själva att de inte har någon glädje av dessa bandelar, och de flesta instanser bifaller förslaget om nedläggning. Vi har från moderat håll föreslagit att dessa bandelar i den mån de kan utnyttjas till cykelvägar också skall ändras om till sådana, ett förslag som utskottet enhälligt har godtagit. Vår värderade ordförande i utskottet har f. ö. tidigare fört fram det förslaget. På ett område kan det tyckas som om jag kommer i konflikt med några av motionärerna, även med mina egna partikamrater. Det är när utskottet avstyrker deras motioner. Utskottet gör det därför att motionärerna i klämmen anger att någon nedläggning inte skall ske. Ofta har motionerna tillkommit på grundval inte av det förslag av kommunikationsministern som vi i dag behandlar utan av SJ:s förslag som man har fått del av genom pressen. SJ har föreslagit prövning av nedläggning av en rad bandelar, vilket regeringen inte har godkänt. Från moderat håll har vi inte heller velat godkänna SJ:s förslag. De yrkanden som motionerna innehåller måste vi av principiella skäl avstyrka. Motionernas anda är emellertid i praktiken ganska lik utskottets skrivning. Beträffande herr Håkanssons i Rönneberga synpunkter på Polentrafiken vill jag poängtera att det gäller nedläggning av persontrafiken, inte godstrafiken. Yrkandet i reservationen 2 bygger delvis på, kanska man kan säga, en felaktig varubeteckning. Tyvärr är detta alltför vanligt både i betänkanden och i reservationer. Motionärernas nostalgiska känslor för sin bandel är både lovvärda och vackra — jag kan också känna det så i mina sköna och gröna ögonblick. Utskottets ordförande hade inte någon sådan nostalgisk känsla utan anförde mer praktiska synpunkter. I själva verket är vi alla överens i dessa frågor. Läs utskottsmajoritetens uttalande och reservationen! Andan i innehållet är densamma i båda. Jag tycker det är en ganska fin idé att införa interrailkort för pensionärer. Att vi inte har gått med på förslaget beror närmast på att det borde undersökas vilka kostnader en sådan rabattform medför innan man föreslår andra länder att delta. Kanske är frågan för tidigt väckt, men det är en intressant tanke att ta upp när man får reda på vilka konsekvenser den får. Jag ber med detta, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Lothigius säger med förebrående röst att ”herr Magnusson i Kristinehamn vill inte ens att nedläggningsprövning skall ske”. Det är alldeles riktigt, det vill jag inte. Jag har tidigare sagt att jag tror att man räknar med — det tar jag de 30 miljonerna till intäkt för — att det skall bli fråga om nedläggning av bandelar. Kan det då vara så bråttom med beslutet om dessa bandelar att man inte kan vänta på den samlade bedömningen? Det rör sig ju ändå bara om kanske ett år tills denna samlade prövning kan göras. Det är, som sagt, en ståndpunkt som har anklang hos de länsstyrelser och andra remissinstanser som har yttrat sig. Herr Lothigius säger vidare att ersättningsbeloppen för den s.k. olönsamma trafiken är så stora att det nu finns anledning att se över detta. Allting är ändå relativt, och man kan göra jämförelser med vad man anslår för andra ändamål. Jag gjorde tidigare en jämförelse med vad man lägger ned på kollektivtrafiken i Stockholmsområdet. Jag såg vidare en uppgift på att man lägger ned 550 milj.kr. på militär flygforskning här i landet. De trafiksvaga bandelarna utgör ändå en social service som har betydelse för många människor. Jag för min del satsar hellre pengar på denna sociala service än på det ändamål jag nyss nämnde. Det är en ståndpunkt som jag tycker att herr Lothigius, åtminstone med en viss självövervinnelse, borde kunna ha förståelse för.
Fru talman! Herr Lothigius sade att jag var något hårdare i min beskrivning. Jag försökte framföra de synpunkter som anförts av länsstyrelser och kommuner. I fråga om bandelen Eslöv-Tomelilla har länsstyrelsen i Malmöhus län speciellt tryckt på Polen-trafiken och den utveckling denna skulle få. Länsstyrelsen har därför ansett att omprövningen borde anstå några år. Man kan naturligtvis fråga om kommuner och länsstyrelser bara ser till lokalintressena. Jag tror inte att så är fallet utan att både länsstyrelser och kommuner har ett ekonomiskt ansvar. Jag vill än en gång understryka att vad frågan här gäller är om man vill modernisera trafiken för att därmed stimulera ett ökat resande.

Fru talman! Frågan om ersättningen till SJ för driften av det icke lönsamma bannätet brukar normalt inte tilldra sig så stort intresse i riks dagen, trots att anslaget under senare år stigit till en betydande storlek. Inte heller i dag rör sig inläggen i debatten i så stor utsträckning om själva anslaget. För en stor del av järnvägsnätet i Sverige gäller att efterfrågan på trafiktjänster inte uppgår till den kvantitet som krävs för att man med rimliga kostnader skall kunna bibehålla järnvägstrafiken. Det gäller såväl godssom persontrafik. I vissa fall kan ”olönsam” tolkas som en nedvärdering, som en nedklassning, något man vill bli av med. När det gäller den ”olönsamma delen av järnvägsnätet” är det felaktigt att lägga in en sådan värdering i beteckningen. De samhälleliga insatserna och ersättningen över budgeten till trafiken och beteckningen ”det ersättningsberättigade nätet” visar att samhället anser det vara en rättighet för stora delar av landet att ha tillgång till järnvägstransporter. Nära 700 mil av järnvägsnätet i Sverige hänförs till det ersättningsberättigade nätet. Det är mer än hälften av hela SJ:s bannät. Men det totala trafikarbetet på dessa bandelar är bara 8 26. Hela Inlandsbanan och all trafik öster om Södra stambanan exempelvis ingår numera i det ersättningsberättigade bannätet. Syftet med driftersättningen är att det underskott som uppstår på det trafiksvaga nätet inte skall belasta SJ:s taxesättning för hela järnvägsnätet utan möjliggöra en taxesättning, som baseras på förhållandet inom affärsbanenätet. Driftersättningen skall inte heller ses som en subvention åt SJ utan vara en ersättning från samhället för ett trafikutbud som det inte går att driva på företagsekonomiska grunder. Vart tredje år görs en bandelsundersökning på vilken ersättningen till SJ grundas. SJ gör en sådan undersökning, en s.k. separatredovisning, som granskas av granskningsmän utanför SJ, vilka på kommunikationsdepartementets uppdrag har att efter prövning inkomma med förslag om ersättningsbeloppets storlek. Det är ett omfattande arbete, där SJ:s redovisade kostnader och intäkter för varje bandel genomgås. Såväl särkostnader som samkostnader för de olika bandelarna liksom matarvärdesberäkningar granskas. Vidare ingår i uppdraget att bedöma vilka bandelar i SJ:s separatredovisning som bör vara ersättningsberättigade, alltså hänföras till det ersättningsberättigade bannätet. Nuvarande tillvägagångssätt för bestämning av ersättningsbeloppets storlek grundas på utredningar från 1940 och 1950-talen. Det stod klart redan vid den granskning som gjordes förra gången, 1972, att en omarbetning av hittills gällande regler behövde göras. En sådan omarbetning har nu utförts av trafikpolitiska utredningen, och utredningens förslag bearbetas i kommunikationsdepartementet för kommande förslag till riksdagen. De gamla reglerna har alltså fått gälla vid 1975 års granskning. Men en jämförelse med trafikpolitiska utredningens förslag ger vid handen att det belopp som nu tillförs SJ inte torde ha blivit större om trafikpolitiska utredningens förslag hade tillämpats. Avgränsningen av det ersättningsberättigade nätet enligt trafikpolitiska utredningens modell visar att flera bandelar, som nu får ersättning för sitt underskott, av trafikpolitiska utredningen har hänförts till affärsbanenätet. Trafikpolitiska utredningen har ledamöter från samtliga riksdagspartier och har avgivit ett enhälligt yttrande.

Vid bestämmandet av i granskningsrapporten föreslaget belopp var nämligen hänsyn ej tagen till eventuella taxehöjningar. Nu har en taxehöjning skett den 1 februari, vilket i det här fallet ger ca 18,5 milj.kr. på det ersättningsberättigade bannätet. Härav följer att ersättningen minskats med motsvarande belopp. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar i sin reservation att ersättningsbeloppet till SJ skall utgå enligt granskningsmännens förslag. Men eftersom detta förslag var grundat på oförändrade taxor, som nu emellertid har ändrats, så minskar nämnda förslag om ersättning med 18,5 milj.kr. Därför stämmer inte vpk-yrkandet, när man där säger att ersättning skall utgå i enlighet med granskningsmännens förslag. Det stämmer inte heller med trafikpolitiska utredningens förslag och inte heller med departementschefens förslag. Det stämmer egentligen inte med någonting. Det går inte att jämföra. Folkparti-center-reservationen går delvis emot förslaget om ändring av bannätet, dvs. nedläggningsprövningen. Det beräknas minska ersättningsbehovet med ytterligare 30 milj.kr., så det med 48,5 miljoner minskade ersättningsbeloppet förutsätter viss nedläggning. Folkpartiet och centern är med om minskningen av ersättningsbeloppet men vill behålla en kostnadskrävande trafik av liten omfattning. Det finns skäl att påpeka detta. Folkpartiets och centerns förslag stämmer inte heller med vare sig granskningsrapporten, departementschefens beräkningar eller trafikpolitiska utredningens förslag. SJ hade krävt en ersättning som, om vi tar med de i budgetpropositionen föreslagna nedläggningarna, minskats med i runt tal 135 miljoner. Det är för all del mycket pengar, men granskningsmännen har enligt de regler som gäller för behovsprövningen funnit att flera bandelar som SJ velat hänföra till ersättningsnätet hör hemma i affärsnätet. I granskningsrapporten har banor som exempelvis Falköping-Nässjö och matarbanorna efter Norrlandskusten undantagits. De sistnämnda har betraktats som integrerade delar av norra stambanan, medan bandelen Falköping-Nässjö får betraktas som en nödvändig förbindelsebana mellan de två stambanorna. Granskningsmännen har också framhållit att det funktionella trafiksambandet mellan de i resp. nät ingående undersökta bandelarna spelar en väsentlig roll vid avgränsningen. Den separatredovisning som görs är hypotetisk så till vida att den söker beräkna resultatpåverkan vid en nedläggning av hela det undersökta bannätet. Den ursprungliga tanken bakom separatredovisningen var att ersättningen skulle vara ett alternativ till en nedläggning. Ersättningen eller underskottstäckningen skulle således möjliggöra fortsatt drift på en bana som det från företagsekonomiska synpunkter inte längre var motiverat att trafikera. Granskningsmännens uppfattning har också varit att avsikten med ersättningen inte skulle vara att lämna bidrag till fortsatt drift på banor som trots att de uppvisar underskott är motiverade från funktionella eller företagsekonomiska synpunkter. I avgränsningen av A-nät resp. E nät ligger den stora skillnaden mellan SJ:s krav på ersättning och vad granskningsmännen har föreslagit. För de bandelar som granskningsmännen har fört till det ersättningsberättigade nätet får SJ varenda krona som man begärt så när som på en felräkningspost på 4,2 milj.kr.
Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad herr Rosqvist sade beträffande granskningsmännens arbete. Där fanns många intressanta synpunkter. Sedan gav sig herr Rosqvist in på den diskussion som jag har haft tidigare med utskottets vice ordförande i frågan om vilken effekt nedläggningar har på anslaget. Jag kanske först får erinra om att SJ inte godkänner departementschefens beräkning i det fallet. Herr Mellqvist har pekat på att här är det fråga om en nedläggningsprövning. Av herr Rosqvists anförande verkar det nästan som om det var bestämt att alla ifrågavarande bandelar skulle läggas ned bums. Den verkliga skillnaden mellan reservation 2 och utskottsmajoritetens förslag uppkommer för den händelse regeringen skulle vilja sätta sig på såväl länsstyrelser som kommuner och lägga ner oavsett vad de i sin prövning kommer till, men jag har inte uppfatttat utskottsmajoritetens förslag som om något sådant skulle vara förutsatt, och det har även herr Lothigius vitsordat.

Fru talman! Herr Rosqvist säger att vänsterpartiet kommunisternas förslag när det gäller själva anslaget till trafiken på olönsamma bandelar inte stämmer med någonting — inte med SJ:s förslag, inte med de sakkunnigas förslag och inte med departementschefens förslag. Vi har varit väldigt noggranna i vår behandling av denna fråga. Jag underströk i mitt tidigare anförande här att vi i fråga om summan har anslutit oss till vad de sakkunniga har föreslagit. Men vi har sagt att vi inte kunnat gå in i den diskussion som har förts och ta ställning till huruvida den eller den tolkningen är riktig. Vi har föreslagit en summa som ligger på den nivå som de sakkunniga har föreslagit, och det har som sagt betonats i vår motion, jag har betonat det under diskussionerna i trafikutskottet och i mitt anförande tidigare. Jag är medveten om att de saker som departementschefen tagit upp senare i budgetpropositionen förändrar de sakkunnigas framställning be träffande anslagssumman. Men vi har i vår motion tagit avstånd både Nr 89
Fru talman! Utskottets ordförande, herr Sven Gustafson i Göteborg, Ersättning för drift finner inte någon skillnad mellan utskottsmajoritetens förslag och re — av icke lönsamma servanternas förslag, men varför finns det då en reservation? järnvägslinjer Utskottsmajoriteten menar att nedläggningsprövningen först och — m.m. främst i vad det gäller de båda godsbanorna Fågelsta-Vadstena och Uppsala-Hallstavik bör komma till stånd och nedläggning kunna ske ganska snart. Efter de upplysningar som utskottet har fått om de övriga banorna från resp. länsstyrelser och organisationer anser vi att behovsprövningen kan göras. Naturligtvis förutsätter vi att frågan om ersättningstrafik är löst vid det tillfälle då nedläggningen kan ske. Herr Magnussons i Kristinehamn replik var väl bara en bekräftelse på vad jag tidigare sade. Ni hade hängt upp ert förslag på det som granskningsmännen hade föreslagit, men i granskningsrapporten stod det också — och det finns med i utskottsbetänkandet — att framräkningen av underskottet är grundad på den taxa som gällde under 1975. Taxan fick höjas den 1 februari 1976, och därmed beräknas underskottet minska med 18,5 milj.kr. Jag vidhåller därför påståendet att vpk:s förslag bara är höftat. Det blev 650 miljoner, men det finns ingen beräkning bakom förslaget.
Fru talman! När det gäller två bandelar, nämligen Fågelsta-Vadstena och Uppsala-Hallstavik, är vi inom utskottet överens om att där finns förutsättningar för nedläggning. Men varför finns det då en reservation beträffande de ytterligare sex bandelarna? Det är därför att vi reservanter är angelägna att se till att det uttalande respekteras, som riksdagen gjorde förra året och som herr Rosqvist var med om att skriva på, nämligen att under utredningsoch planeringsarbetet skall inga nedläggningar ske mot berörda kommuners vilja. Är det fullständigt klart att en nedläggning kan ske, kommer den också att ske, men råder det fortfarande oklarhet om ersättningstrafik, är det så att vägupprustning inte hinner göras m.m., skall enligt riksdagens enhälliga uttalande förra året någon nedläggning inte ske. Jag har också fattat det så att detta är utskottsmajoritetens innersta avsikt. Skillnaden är bara den att vi i reservationen klart säger ifrån det och inte bara vill blankt avstyrka alla motioner.
Fru talman! Herr Rosqvist vill tydligen anklaga oss från vpk för något dubbelspel när det gäller frågan om anslag till SJ för olönsam trafik. I vår motion har vi redovisat vår inställning till den här saken och sagt, att vi inte vill gå med på en prutning längre än till det belopp som finns angivet i de sakkunnigas förslag. Vi har samtidigt redovisat att 141 vi inte kan gå in i den diskussion som förts för att värdera de avslagsyrkanden som gjorts från olika håll. Men vi har naturligtvis full rätt att föreslå vilket anslag vi vill till olönsam trafik.
Fru talman! Ja visst, herr Magnusson i Kristinehamn har rätt att föreslå vilka summor han vill. Jag ville bara nämna, eftersom han hängt upp både motion och reservation på granskningsmännens förslag, att hans förslag nu inte stämmer med detta, eftersom taxan har fått höjas med 796. Herr Sven Gustafson i Göteborg sitter verkligen på två stolar. Det torde vara avsiktligt, för att kunna spela med kort i ärmen här och där. Herr Gustafson vill dels inte vara med om att lägga ned de här järnvägslinjerna, dels inte tillstyrka ytterligare medel till SJ. Men medelsanvisningen på 600 milj.kr., som herr Gustafson och folkpartiet ställer sig bakom, förutsätter att dessa järnvägar skall läggas ned. Ord och handling måste på något sätt synkroniseras. Det har man inte mäktat från folkpartioch centerhåll.

Fru talman! I motionen 1595 till innevarande riksmöte har vi motionärer reagerat mot de nedläggningshot som i år drabbat flera järnvägslinjer inom Sjuhäradsbygden i Västergötland. Regeringen har föreslagit att persontrafiken på sträckan Falköping-Ulricehamn-Landeryd skall läggas ned och från statens järnvägars sida har uttalats, att också personoch godstrafiken på sträckan Ulricehamn-Borås och persontrafiken på linjen Borås-Varberg skall avvecklas. Därest dessa förslag förverkligas, blir konsekvenserna för människorna i Sjuhäradsbygden mycket allvarliga, i all synnerhet mot bakgrund av de aktuella ersättningsvägarnas mindre goda beskaffenhet. Trafikutskottet har inte funnit det förenligt med sitt trafikpolitiska intresse att befatta sig med SJ:s uttalande om nedläggning av sträckorna Ulricehamn-Borås och Borås-Varberg. Man har inte kostat på sig en enda kommentar, uppenbarligen åberopande att något förslag om nedläggning inte föreligger i budgetpropositionen. Jag anser att utskottet här handlat på ett något anmärkningsvärt sätt. Utskottet borde rimligen ändå ha kunnat ge någon uppfattning till känna med anledning av att direkta yrkanden ställts i motionen. Med hänsyn till utskottets handläggning avstår jag emellertid ifrån att här göra ytterligare kommentarer om just dessa järnvägslinjer, vilket dock inte får tolkas som att det inte skulle finnas anledning att hysa stor oro beträffande den fortsatta hanteringen av dessa frågor. Beträffande bandelen Falköping-Ulricehamn-Landeryd säger utskottet, att nedläggning av vagnslasttrafiken kan komma i fråga. Enligt utskottet uppges nämnda trafik redan nu vara av liten omfattning och anses utan större nackdelar kunna överföras till landsvägstrafik. Vad utskottet här anfört stämmer inte med de uttalanden som gjorts från Nr 89 ansvarigt håll i de berörda kommunerna.

I hög grad reagerar man mot att nedläggningshoten kommer innan den trafikpolitiska utredningen är klar med sitt arbete, som ju i högsta grad berör just dessa frågor. Även de berörda länsstyrelserna har reagerat mot denna handläggning och betonat att vägväsendet inte är av den beskaffenheten att det tål ytterligare stora påfrestningar. Mot bakgrund av vad som alltså framförts från berörda kommuner och länsstyrelser ter sig onekligen utskottets uppfattning att järnvägstrafiken utan större nackdelar kan överföras till landsvägstrafik en smula underlig. Vi motionärer har hemställt att riksdagen skall uttala, att någon nedläggning av trafiken på den berörda järnvägssträckan inte skall ske förrän vägväsendet rustats upp och ersättningstrafiken ordnats. Det är väl ändå ett minimikrav att visa så pass mycket hänsyn gentemot de människor som direkt blir drabbade av järnvägens nedläggning. Utskottet åter anför, att förutsättningarna för en nedläggning är att ersättningstrafiken får en fullt tillfredsställande lösning samt ' att erforderliga vägupprustningar kommer till stånd. Till synes ger utskottet till känna samma uppfattning som vi motionärer, och likväl hemställer utskottet om avslag på motionsyrkandet. I motsats till motionen föreskriver emellertid utskottet ingenting om när ersättningsfrågorna skall vara lösta, och här ligger uppenbarligen en hund begraven. Det naturliga hade ju varit att yrka bifall till motionen, om man verkligen menat att ersättningsfrågorna skall vara lösta innan nedläggningen verkställs. Fru talman!

Fru talman! Herr Nyhages kritik mot utskottets behandling av motionen 1595 är obefogad. Om herr Nyhage läser betänkandet, skall han finna att vi endast har behandlat motionen i vad avser sträckan Falköping-Ulricehamn-Landeryd, under det att motionen i övrigt kommer 143 att behandlas i samband med vårt betänkande om trafikpolitiken i allmänhet. Detta meddelade jag också när jag började mitt huvudanförande. Vi ber alltså att få såsom obefogad tillbakavisa kritiken när det gäller handläggningen av motionen.

Fru talman! Jag lovar att försöka fatta mig kort, eftersom jag förväntar mig att de flesta av kammarens ledamöter nog önskar att denna debatt nu skall avslutas, så att de får tillfälle att intaga sin sedvanliga middag. Den närmaste anledningen till att jag begärt ordet, fru talman, är att jag med några ord vill diskutera en bandel som har berörts i denna debatt vid ett flertal tillfällen, nämligen Falköping-Ulricehamn-Landeryd. Jag ser mig nödsakad att uttala att man i berörda områden på kommunalt håll känner oro inför utsikten att en indragning av denna bandel genomförs. Jag vill erinra om att Falköpings kommun besvärade sig över SJ:s beslut om inskränkning av styckegodstrafiken vid järnvägsstationerna Åsarp och Kinnarp och i anslutning därtill framställt krav på att regeringen måtte undanröja SJ:s beslut om inskränkning i trafikservicen och bibehålla minst oförändrad trafikservice till dess att resultatet av 1972 års trafikpolitiska utredning föreligger. Dessa besvär från kommunen har ej föranlett någon åtgärd. Jag måste, fru talman, deklarera att man, inte minst inom Falköpings kommun, med oro ser att ytterligare indragningar av järnvägstrafiken, omfattande såväl personsom godstrafiken, nu aktualiseras innan pågående trafikpolitiska utredning föreligger och nämnda utredning remissbehandlats.

Jag skall, fru talman, inte gå in på vad utskottsreservanterna har anfört, utan jag hänvisar bara till vad Sven Gustafson här tidigare sagt, vilket jag också instämmer i. Men det finns anledning att erinra om att utskottsmajoriteten anför att även en nedläggning av vagnslasttrafiken på bandelen Falköping-Ulricehamn kan komma i fråga, då det uppges att nämnda trafik är av liten omfattning och utan större nackdelar anses kunna överflyttas till landsvägstrafik. Styckegodstrafiken på bandelen är dessutom redan avvecklad. Då kan man fråga sig: Vad kan orsaken vara till att vagnslasttrafiken har minskat? Jag vågar väl tro att orsaken främst är att SJ inte har kunnat förse sina kunder med bra service. Jag stöder detta mitt antagande på samtal som jag haft med företagare inom berörda bygder som mycket väl hade kunnat utnyttja SJ:s tjänster men funnit att andra trafikmedel än SJ:s kan erbjuda bättre och billigare tjänster. Fru talman!

Kan det enbart vara att den goda viljan från SJ:s sida saknas? Det undandrar sig mitt bedömande. Troligen är det så att SJ, bl.a. på grund av sämre trafikservice jämfört med övriga trafikmedel, har fått finna sig i ett ständigt minskat trafikunderlag. Jag frågar: Vore det inte skäl att SJ gjorde en utvärdering, som gick ut på att fråga allmänheten i de berörda bygderna varför SJ:s tjänster inte utnyttjas bättre? Gå ut och fråga allmänheten, och du skall få ett svar! Vi skall naturligtvis vara realister, vi skall inte driva järnvägstrafiken om inte allmänheten vill begagna sig av de tjänster som denna järnvägstrafik kan erbjuda. Jag beklagar, fru talman, att vi har kommit i en sådan situation där man ställs inför frågan om nedläggning, exempelvis av den bandel jag särskilt ömmar för: Falköping-Ulricehamn-Landeryd. Då frågar man sig, för det första: Är det nödvändigt? För det andra: Om det skall ske, hur har man tänkt sig att ersättningstrafiken skall ordnas? Då blir åtminstone jag — och jag vet att jag bakom mig har många kommunala förtroendemän — oroad över att det, om vi lägger ned järnvägstrafiken, kan innebära att vi vältrar över kostnader på kommunerna för att de skall hålla i gång ersättningstrafiken. Jag hoppas jag får fel om vi kommer inför det faktum att det blir fråga om en nedläggning och att kommunerna inte behöver ikläda sig stora kostnader för att hålla i gång ersättningstrafiken. De människor som bor inom de berörda bygderna och som inte har tillgång till egna bilar har också rätt att kräva en någorlunda god trafikservice. Sedan frågar jag mig: Ligger det i tiden att lägga ner järnvägstrafik? Jag kan inte förstå att detta skall vara nödvändigt i en tid då man, inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt, bör satsa på den kollektiva trafiken. Varför skall man då gå in för att lägga ner järnvägstrafiken? Det kan komma en dag då man skulle önska att man hade kvar de bandelar man nu planerar att lägga ner. Den dagen kan komma fortare än vi anar. Jag kan inte undgå att erinra — om jag inte har fel i mitt antagande — om att det lilla Finland går in för en ökad satsning på järnvägstrafiken. Trots att detta land har en utbyggd, väl fungerande flygtrafik finner man det motiverat med en ökad samhällelig satsning på järnvägstrafiken. Man ser det som en social uppgift och naturligtvis också som en samhällsekonomisk uppgift att tillhandahålla allmänheten en god kollektiv trafikservice där järnvägarna utgör den verkligt tunga delen i det kollektiva trafiknätet. Jag vill gärna ha sagt att jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att vi i vårt land är i färd med att skrota ner våra järnvägslinjer; i vart fall diskuteras ju det, under det att man i Finland söker vidareutveckla järnvägskommunikationerna. Det kan finnas anledning att erinra om detta förhållande i dagens trafikpolitiska debatt. Om man gick in för en ökad samhällelig insats i syfte att stimulera den resande allmänheten, genom att erbjuda den fler och tätare turer, en bättre vagnpark och en bättre service är jag absolut övertygad om att de resande i större utsträckning skulle utnyttja den spårbundna trafiken, dvs. järnvägarna. Järnvägstrafiken är det förnämsta kollektiva trafikmedlet vi har, och jag upplever debatten om nedläggning av bandelar som i högsta grad tragisk och allvarlig. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2, som innebär bifall till yrkandet i motionen 500.

Fru talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar över 20 motioner med olika yrkanden, bl.a. en av mig m.fl. rörande studeranderabatterna. Studeranderabatt utgår på avgift för framoch återresa med samma belopp som för enkelbiljett till ordinarie pris. Giltighetstiden för returbiljetten är två månader, dvs. samma tid som gäller internationellt. Detta innebär att studerande som köper biljett hem vid vårterminens slut inte kan resa tillbaka till skolan på returbiljetten vid höstterminens början, eftersom sommarferierna är längre än två månader. Vederbörande går då förlustig studeranderabatten och måste lösa två enkelbiljetter till ordinarie pris. Om SJ kan ge studerande en turoch returbiljett för halva priset, bör det också vara möjligt att ge dem 50 96 rabatt på enkelbiljetter, vilket man gjort i Norge. Den ändringen skulle eliminera olägenheten att inte kunna utnyttja turoch returbiljett vid ferier. Utskottet säger vid behandlingen av denna motion: ”Utskottet anser för sin del att här berörda spörsmål är av sådan art att de närmast bör prövas i samband med den kontinuerliga översyn av rabattfrågorna som pågår inom SJ. Då utskottet också förutsätter att så sker synes någon åtgärd i ämnet från riksdagens sida i vart fall ej nu påkallad.” Jag anser frågan vara så betydelsefull då den berör många ungdomar i vårt land, att utskottet borde ha föreslagit åtgärder redan nu. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till motionen 1557.

Fru talman! Både i utskottsmajoritetens skrivning och i reservation nr 2 sägs klart ifrån att nedläggning av järnvägar inte får ske förrän frågan om ersättningstrafiken är tillfredsställande löst och att erforderliga vägupprustningar skall ha gjorts först. Det är bra att det sägs. Men vi har ett exempel som jag vill ta fram i slutskedet av denna debatt. I maj 1966 — det fattas alltså två månader för att det skulle vara 10 år sedan -— ställde jag en fråga i andra kammaren till dåvarande kommunikationsministern Olof Palme angående nedläggning av persontrafiken på linjen Uppsala-Rimbo. Det är alltså en bandel som nu föreslås helt nedlagd.

Ombyggnadskostnaderna har beräknats till 10 miljoner kronor. I nedläggningsbeslutet föratsätts att vid den revision av flerårsplanerna som skall göras under innevarande år möjligheterna undersöks att inkludera vägen Knutby-Rimbo i planerna på sådant sätt att ombyggnaden kan påbörjas då arbetsplan fastställts.” Detta sades alltså från regeringsbänken i maj 1966 — för tio år sedan. Det har inte hänt någonting med den här vägen sedan dess. Den finns inte ens med i planeringen för de närmaste åren. Regeringen har dessutom minskat väganslaget till Stockholms län, så att det inte finns pengar till vägarna i ytterområdena. Ersättningstrafiken på vissa sträckor, bl.a. den sträcka jag här har talat om, är helt nedlagd. Beträffande den ersättningstrafik som går genom Uppsala kommun — en del av sträckningen —- ville kommunen nyligen överta trafiken därför att SJ kör för få turer och vill ha för mycket betalt av kommunen för att fortsätta med trafiken. Men SJ kämpar så mycket man kan för att behålla denna trafik och fortsätta med förlusten, fortsätta att köra för få turer. Allt det som jag här dragit fram drabbar ju bygdens invånare. Regeringen har alltså svikit tidigare givna löften just i det fall jag berättar om. Jag hoppas bara att de synpunkter på nedläggningar som finns så klart uttalade nu, både i utskottsmajoritetens förslag och i reservationen 2, har större effekt på regeringens handlande i framtiden än vad regeringens egna uttalanden tidigare har haft.

Fru talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat mig, om jag kan ge närmare besked om tidpunkten för omlokalisering av arméns tekniska skola och försvarets förvaltningsskola till Östersund samt beräknat antal anställda vid dessa skolor. Regeringen avser att inom kort lägga fram proposition med förslag om att de nämnda skolorna skall inrättas och förläggas till Östersund. När det gäller detaljerna i förslaget ber jag att få hänvisa till den kommande propositionen. Men jag kan meddela att den utbyggnad som nu föreslås innebär att över 200 personer kommer att vara anställda vid skolorna. Därtill kommer ett stort antal studerande. Det är således fråga om en lokalisering med stor betydelse för kommunen och den omkringliggande regionen.

Fru talman! År 1971 beslöt riksdagen att en för krigsmakten gemensam förvaltningsskola med ca 50 anställda skulle inrättas och förläggas till Östersund. Samma år, 1971, beslöt riksdagen också att arméns tekniska skola skulle förläggas till Östersund. Efter fullständig utbyggnad beräknades den skolan få inemot 200 anställda. Naturligtvis har man efter besluten i mitt hemlän frågat: När kommer man att få sätta spaden i jorden för dessa skolbyggnader, vilken omfattning får de och hur många anställda kommer det slutligen att bli vid dessa skolor? Det är också dessa frågor som jag ställt till försvarsministern. Av svaret framgår att proposition kommer att läggas fram inom kort, att skolorna skall inrättas och förläggas till Östersund samt att det gäller över 200 anställda. Därmed uppfyller man i stort sett den målsättning som riksdagen 1971 ställde upp. Jag vill instämma med försvarsministern i att det här gäller lokali seringar som är av mycket stor betydelse för Östersund. Jag är glad över att förslaget snart kommer att presenteras för riksdagen, då vi får närmare besked om detaljerna för dessa skolor. Jag tackar försvarsministern för svaret.

Fru talman! Herr Söderström har - med hänvisning till att det vid senaste årsskiftet infördes krav på tillstånd för företag som avser att yrkesmässigt transportera miljöfarligt avfall — frågat mig om de seriöst arbetande företagen kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och därmed tillförsäkra sina anställda arbetstrygghet. Herr Söderström har vidare frågat när myndigheterna kommer att kunna tillhandahålla klara villkor för denna tillståndsprövning. Enligt förordningen om miljöfarligt avfall får sådant avfall yrkesmässigt transporteras på väg bara av kommunala företag eller av företag som efter ansökan har fått länsstyrelsens tillstånd. Som jag nyss har sagt trädde ifrågavarande bestämmelser i kraft den 1 januari 1976. För att få sådant tillstånd som här är aktuellt skall vederbörande företag bl.a. visa att företaget har personella, tekniska och ekonomiska resurser att transportera det avfall som avses med ansökan på ett från hälsooch miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Jag är medveten om att vissa länsstyrelser av olika skäl inte hann ta slutlig ställning till alla ansökningar före årsskiftet. Jag har inhämtat att naturvårdsverket vid kontakt med länsstyrelserna i december 1975 rekommenderade dem att meddela interimistiska tillstånd i de fall ärendena inte hann prövas slutligt före årsskiftet. Jag förutsätter att naturvårdsverkets rekommendation har följts och att interimistiska tillstånd sålunda har meddelats i de fall där det har behövts för att företag skulle kunna fortsätta sin verksamhet efter årsskiftet. Avsikten är självfallet inte att seriöst arbetande företag skall hindras från att bedriva sin verksamhet genom det nyligen införda tillståndskravet. Anställningstryggheten för personalen påverkas sålunda inte. När det sedan gäller herr Söderströms andra fråga om villkoren för tillståndsprövningen utgår jag från att naturvårdsverket, som är den centrala tillsynsmyndigheten på området, utan dröjsmål meddelar de ytterligare föreskrifter som eventuellt kan behövas för tillämpningen av lagstiftningen.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är faktiskt drygt 3 000 personer i vårt land som är sysselsatta med de här problemen, och de flesta arbetar i företag som specialiserat sig på det här området. För att hålla kompetensen på sin personal uppe låter de sina anställda genomgå årliga kurser, inte minst hos SIFU, statens institut för företagsutveckling, där de då får kompetensintyg om att de är skickade att sköta de här uppgifterna. I slutet av november förra året anordnade SIFU en sådan här kurs. Men det är mycket märkligt att deltagarna efter kursens genomförande fick besked om att det den här gången inte kunde utfärdas kompetensintyg. Detta borde ha meddelats innan kursen började — speciellt som en sådan här kurs med anmälningsavgifter och bortfall av arbetstid osv. kostar företagen bortåt 3000 kr. per anställd. Nu har vi fått en ny förordning, SFS 1975:346, och där finns i 9, 10 och 11 8§ föreskrifter om hur företag skall göra för att få tillstånd. När man så vänder sig till länsmyndigheterna konstaterar de att de inte kan göra något, att de tyvärr inte har några blanketter klara, att de inte vet hur högt garantibeloppet skall vara osv. och att de därför inte kan utfärda några tillstånd. Detta är inte tillfredsställande. I februari 1976 fick ett företag som i december 1975 hos länsmyndigheterna hade lämnat in en ansökan s.k. interimistiskt tillstånd. Men, herr jordbruksminister, detta gäller längst till den I maj 1976, och vad som därefter kommer att ske vet företaget alltså inte. Dessutom finns det en passus i tillståndet som säger att det under vissa omständigheter kan återkallas. Detta innebär inte en trygghet som ett företag har rätt att känna i sin verksamhet, och det finns därför fog för de frågor som jag ställt. Hur skall en arbetsgivare som inte har trygghet mer än fram till möjligen den 1 maj kunna garantera sina anställda den trygghet som enligt lag tillkommer dem och som är ett gemensamt önskemål för bägge parterna? Det är klart att jordbruksministern av svaret att döma har insett att det finns problem med den här omställningen. Men när riksdagen fattade beslut i maj 1975 borde blanketterna vara klara och garantibeloppet fastställt till december 1975. Inom parentes sagt lär beloppet vara 700 kr., vilket jag tycker är en alldeles för liten summa.
Fru talman! Jag utgår från att herr Söderström och jag är överens om syftet med och värdet av den här lagstiftningen och att vi anser att transporter ur miljösynpunkt bör vara så riktiga som möjligt. Jag är mycket väl medveten om vad herr Söderström här säger, att det har uppstått en del problem när lagstiftningen skulle börja tillämpas. Exempelvis har man inte förutsett att vissa tekniska förhållanden kunde vara svåra att bedöma och att länsstyrelserna inte ansåg sig ha tillräckliga möjligheter att göra detta när de fick framställningarna. Många fram ställningar har också kommit mycket sent. Det här har medverkat till den situation som uppstått. Jag vill med mitt svar säga att avsikten självfallet inte är att det seriöst arbetande företaget skall hindras att fortsätta sin verksamhet — där det är helt uppenbart att det inte finns sådana olägenheter med det sätt på vilket verksamheten bedrivs att den absolut inte bör fortsätta. Ett interimistiskt tillstånd bör lämnas till dess länsstyrelsen mer definitivt kunnat pröva ansökan. Jag föreställer mig att man skall kunna komma ifrån de svårigheter som uppenbarligen har förelegat i de här fallen om man följer vad jag har sagt i mitt interpellationssvar.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det här är övergångssvårigheter, som kommer att försvinna. Jag tycker bara att det är onödigt att de har varit av den arten som de har varit. Sedan är jag tacksam för att jordbruksministern trycker så kraftigt på att seriöst arbetande företag kommer att kunna fortsätta sin verksamhet. Många företag har blivit litet oroade av den broschyr som jordbruksdepartementet har gett ut, där det sägs att det, för att man skall ha garantier för att avfallet skall tas om hand på ett tillfredsställande sätt, har bildats ett särskilt bolag, som tillförsäkras en principiell ensamrätt att behandla och långtidsförvara miljöfarligt avfall. I praktiken innebär det att vi har fått en rekonstruktion av Svensk Avfallskonvertering. Det har bildats ett företag som har ensamrätt på denna avfallshantering. Det ägs till huvuddelen av staten, och jordbruksdepartementet företräder ägarintressena. Stockholms kommun lär exempelvis nu ha skrivit ett avtal med det här bolaget om att inget annat företag i fortsättningen skall få syssla med den här hanteringen, eftersom bolaget i fråga skall vara huvudentreprenör. Såvitt jag kan bedöma måste det innebära att företag som hittills har sysslat med denna hantering i fortsättningen inte kommer att få göra det. Med andra ord: De blir straffade på det sättet att deras verksamhet på det här området omöjliggörs genom det nya monopolet. Det är litet hårt att seriöst arbetande företag skall drabbas på det här viset. Deras enda brott, fru talman, består i att de är privata företag. Jag tycker inte att det är nog för att de skall behöva bli straffade.
Fru talman! Vad vi tidigare talade om -— i varje fall jag — var transport av miljöfarligt avfall. Sedan har vi den stora frågan om att ta hand om avfallet — destruktionen. Där fann vi efter utredning att om man skall skapa garantier för möjligheten att bli av med detta avfall måste samhället gå in mer aktivt. Vi har haft rätt många kända fall; jag behöver bara hänvisa till de s.k. Nöbbelövstunnorna. Där har man i och för sig kunnat säga till ett företag att det inte får förvara avfallet si eller så — men ingen har kunnat tala om för företaget var avfallet skulle göras av. Det har därför ansetts riktigt att samhället genom det här arrangemanget att bilda ett monopolföretag — där staten, kommunerna och näringslivet är med — skulle kunna skapa garantier för tillgång till ett företag som kunde genomföra destruktionen av avfallet eller förvaringen, om det var fråga om det, på ett riktigt sätt. Vi vet att det nu finns ett tiotal företag som arbetar i den här branschen.

Fru talman! Jag är medveten om att det, om man antar en ny lag som är hårdare formulerad än en gammal, kan få konsekvenser när det gäller sådant som skett tidigare. Det ställs hårdare krav. Olycksfall i arbetet sker, herr jordbruksminister. Det finns mindre seriöst arbetande företag, det vet jag, men låt inte ett sådant företag bli normgivande för hela företagsamheten, så att alla utesluts från möjlighet att bedriva denna verksamhet. Det är det jag reagerar mot.
Fru talman! Vi är helt överens om att det inte är avsikten att de mindre seriöst arbetande företagen, som vi tydligen båda anser inte bör komma i fråga för denna typ av hantering, skall få utestänga alla de seriöst arbetande företagen från möjligheten att fortsätta att bedriva sin verksamhet. Här är det tvärtom fråga om att utnyttja en kapacitet som är uppbyggd. Det har vi sagt hela tiden när vi utrett frågan. Det är inte meningen att man skall bygga upp en dubbelkapacitet där det redan finns möjligheter att få de tjänster det gäller utförda på ett riktigt sätt, och där man kan få till stånd en riktig samordning.
Fru talman! Jag är tacksam för den ytterligare förklaringen, som jag tycker är O. K. Givetvis talar jag bara om seriösa företag, icke om andra — sådana kan man icke försvara. Jag hoppas att jag med dessa inlägg i någon mån har kunnat stilla den oro som är till finnandes ute på fältet i dag. I så fall har denna frågedebatt varit till nytta.

Fru talman! Herr Wikner har frågat mig om jag vill redogöra för omfattningen av strukturrationaliseringen inom skogsbruket och om jag anser att det är önskvärt med ytterligare åtgärder för att påskynda denna. Strukturrationaliseringen eller, som den också kallas, den yttre rationaliseringen inom skogsbruket syftar till att förbättra brukningsenheternas storlek och utformning. Såväl den genomsnittliga storleken på skogsbruksföretagen som deras arrondering varierar mycket mellan olika delar av landet. I arbetet med att skapa större och för modernt skogsbruk bättre utformade företag deltar, förutom skogsägarna själva, lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna samt lantmäteriet. För att komma till rätta med de olägenheter som den rådande fastighetsstrukturen medför förekommer också samverkan i olika former mellan skogsägarna. Strukturfrågorna inom skogsbruket berör två nu arbetande utredningar, nämligen 1973 års skogsutredning och jordförvärvsutredningen. Utgångspunkten för skogsutredningens arbete är att skogsmarken skall utnyttjas på från samhällets synpunkt bästa sätt. Utredningen skall bl.a. bedöma vilka medel som behövs inom skogspolitiken för att vidmakthålla en hög intensitet i det svenska skogsbruket. Jag utgår från att utredningen tar upp strukturfrågorna inom skogsbruket i den mån de är av betydelse för vår framtida skogsproduktion. Vid översynen av jordförvärvslagen är en utgångspunkt att lagen skall stödja en sådan hushållning med våra marktillgångar att ett effektivt jordoch skogsbruk kan bedrivas i vårt land. Lagen skall anpassas till resultatet av bl.a. skogsutredningens överväganden. Vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att främja strukturrationaliseringen inom skogsbruket får bedömas när de båda utredningarna redovisat resultatet av sitt arbete.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att man just nu väntar på två utredningar på området, men jag vill ändå säga några ord. I slutet på 1950-talet och under 1960-talet fördes en livlig debatt angående omstruktureringen av skogsmarken. I en inventering utförd av lantmäteristyrelsen 1957 i samråd med skogsvårdsstyrelserna och lantbruksnämnderna sade man, att behov av arronderingsförbättring kan antagas föreligga inom 15-20 96 av landets skogsmarksareal, medan för återstoden förhållandena kan anses vara någorlunda godtagbara — märk väl någorlunda. De ägare som har sin skogsmark uppsplittrad på småskiften får genom byte med andra skogsägare större sammanhängande skogsmarksareal. Det innebär bättre lönsamhet vid avverkning och tillika bättre möjligheter att sköta sin skog rationellt då det gäller röjningar och återväxtåtgärder av olika slag samt anläggning av skogsbilvägar. Genom den tekniska utveckling som pågår inom skogsbruket är det nödvändigt med en omarrondering. Jag tror att det är riktigt att, så långt det är möjligt, få större enheter om man skall ha möjlighet att i framtiden bedriva ett rationellt skogsbruk. Jag tror även att man genom detta skulle kunna bättre tillvarata skogsmarkens produktionsförmåga. Skogsarbetarna skulle även få en tryggare sysselsättning. Det gäller naturligtvis i första hand län eller delar av län där uppsplittringen av skogsmarken är stor. Nu kan man fråga sig: Var går gränsen då det gäller storleken av skogsskiftena? Det måste naturligtvis bli en bedömning från fall till fall. Nu finns det möjligheter för skogsägarna att gå tillsammans och bilda skogsbruksområden, samverkansområden. Man kan även bilda gemensamhetsskogar — den mest långtgående formen för skoglig samverkan. Genom dessa former får man till stånd en samverkan av avverkningar och av skogsskötseln i övrigt. Då det gäller skogsbruksområden och samverkansområden löser man inte denna fråga helt. Åtminstone på längre sikt tror jag på omstrukturering av skogsmarken, och min förhoppning är att man arbetar vidare på detta. Det skapar bättre förutsättningar för samarbete, och man får också större möjlighet att bilda sådana samverkansområden som jag har talat om. Man får naturligtvis inte gå bryskt till väga, men om man genom saklig upplysning talar om för skogsägarna att det kommer att gagna dem själva, tror jag att man skall lyckas. Jag hoppas att det skall finnas möjligheter att skapa sådana förhållanden och att man därigenom skall kunna förbättra skogsmarkens produktionsförmåga. Det gäller därför att både skogsstyrelsen och departementet följer upp denna fråga, och jag hoppas att så blir fallet. Kommer ni att följa upp denna fråga?
Fru talman! Som jag redan har redovisat i mitt svar är det naturligt för både jordbruksdepartementet och skogsstyrelsen att följa dessa frågor med mycket stor uppmärksamhet.

Fru talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat vilka omedelbara åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att ringröta och eventuella andra potatissjukdomar sprids till områden med goda förutsättningar för odling av virusfritt potatisutsäde. Importen av potatis regleras genom kungörelsen angående införsel av växter m.m. För import krävs bl.a. att utförsellandets myndigheter har utfärdat sundhetscertifikat. Import från vissa länder har dessutom föregåtts av svensk inspektion av potatispartierna i utförsellandet. Därigenom har import av vissa partier kunnat stoppas. All importerad potatis inspekteras på införselorterna av lantbrukssty förhindra spridning förhindra spridning av vissa potatissjukdomar relsens växtinspektörer. Dessa gör en besiktning men tar även ut prover för laboratorieundersökning. Om det därvid visar sig att det förekommer förbjudna skadegörare kan sändningen avvisas. Det bör framhållas att vid import är reglerna minst lika stränga som vid avsättning av inhemskt odlad potatis. Vid import av potatis i år har ringröta konstaterats på vissa partier. Med hänsyn till den internationella bristen på potatis har växtinspektionen medgett införsel men kontrollerat att dessa partier gått till skalerier i södra Sverige. Risk föreligger alltså inte att denna potatis används till utsäde. Jag vill också nämna att lantbruksstyrelsen har rekommenderat att fordon, som använts för transport till Norrland av importerad potatis, skall desinficeras före återtransport med utsädespotatis. Vid lantbruksnämnderna i Västerbottens och Norrbottens län finns desinfektionsaggregat som kan disponeras för ändamålet. Med hänsyn härtill anser jag att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att ringröta och eventuella andra potatissjukdomar sprids till områden med goda förutsättningar för odling av virusfritt potatisutsäde.

Fru talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret, och jag är tacksam för den redovisning som här har lämnats för det sätt på vilket importen och kontrollen av denna sker. Låt mig i alla fall få säga att jag har en känsla av att säkerhetsbestämmelserna inte är så vattentäta som herr statsrådet i sitt svar vill ge intryck av. Jag har helt nyligen talat med det företag i min egen bygd som sköter denna handel, och där är man medveten om att det kommer in potatis i vårt land som är ringröteskadad. Jag har tagit upp frågan mot bakgrund av att potatisodlingen har utomordentligt stor betydelse för vår bygd, och vi tror att den kommer att få ännu större betydelse i framtiden, eftersom vi råkar vara, man skulle nästan kunna säga ”världsunika” när det gäller att kunna producera prima utsädespotatis. Jag skulle tro att det finns få platser i världen med samma förutsättningar och möjligheter. Då dessa sjukdomar hos potatisen sprids mycket snabbt, är det troligt att behovet av att köpa utsädespotatis från övre Norrland kommer att bli än större i framtiden. Mot den bakgrunden kan man mycket väl förstå odlarnas oro. Jag har haft ett samtal med en oroad potatisodlare, som har lett en produktion av ca 1 500 ton utsädespotatis det senaste året. Vad det skulle innebära om man fick in sjukdomar av typen ringröta kan var och en förstå. Därför skulle jag gärna vilja fråga jordbruksministern — jag hoppas, fru talman, att jag kan ställa den frågan till statsrådet här i dag - om han är beredd att vidta sådana åtgärder som på sikt verkligen tar till vara alla de möjligheter som finns för odling av utsädespotatis och om statsrådet dessutom vill medverka till att stimulera denna produktion.

Fru talman! På den sist ställda frågan, vad man gör med emballaget, vill jag svara att det helt enkelt är bestämt att emballaget skall fördärvas. Man får alltså inte utnyttja det för andra ändamål. Såsom har framgått av mitt svar är jag fullt medveten om allvaret i frågan. Jag anser liksom herr Johansson i Holmgården att det är angeläget att vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att förhindra att vi får in ringröteskadorna i landet, men jag menar att de bestämmelser vi har skapat och de kontrollåtgärder som vidtas går så långt i säkerhet som man över huvud taget kan komma när det gäller att skapa garantier på den punkten. Sedan är det ju en helt annan fråga vilken omfattning potatisodlingen här i landet bör ha, men det var ju inte det som herr Johansson hade frågat om, och därför skall jag inte gå in på den debatten i dag.
Fru talman! Jag kunde nästan förstå att herr statsrådet inte ville ge något svar på den frågan nu. Den får vi väl ta uppi ett annat sammanhang. Men låt mig i anslutning till vad herr statsrådet sade om alla de säkerhetsföreskrifter som utfärdats hänvisa till att han i sitt svar erkänner att det kommer in ringröteskadad potatis i landet. Möjligheterna att säga ifrån att just den ringröteskadade potatisen inte får överskrida vissa gränser —t.ex. inte sändas norr om Dalälven eller någonting liknande — torde vara ytterligt få. När potatisen har lämnat importhamnen är det ju inte längre någon som bevakar vart den tar vägen. Detta gör att oron lika fullt kvarstår efter det besked som vi har fått här i dag.
Fru talman! Det är så att den ringröteskadade potatis som kan importeras för det första inte kommer norr om Stockholm och för det andra går den potatisen till skalerier just därför att man inte skall löpa risken att den skall kunna användas som utsädespotatis — det är ju det som vi alla är rädda för. Vi har i år haft en betydande potatisbrist. Därför har vi måst importera potatis från länder där det finns risk för ringröteskada. Den potatis som har kommit in har vi emellertid tagit till vara genom att låta den gå till dessa skalerier, men där är det vattentätt. Därifrån kommer det icke ut någon ringröteskadad potatis i handeln i sådant skick att den kan användas till utsäde, och det är det som är det väsentliga. förhindra spridning
Fru talman! Låt mig bara till sist säga att den utomordentligt stora brist på potatis som har förevarit i år och som har lett till att vi har varit tvungna att köpa potatis från dessa områden gör det ytterligt angeläget att en sådan beredskap skapas att vi inte behöver få dessa problem i framtiden. Om det förhållandet gång efter annan uppkommer att vi blir tvungna att köpa potatis utifrån som kan ha dessa sjukdomar, då löper vi mycket stora risker att komma i den situationen att vi inte själva har utsäden av den kvalitet som behövs för att få en tillfredsställande potatisproduktion i framtiden.

Fru talman! Herr Bergman i Nyköping har frågat mig dels hur långt arbetet har avancerat i den arbetsgrupp som har till uppgift att bevaka sysselsättningsläget i Nyköping med anledning av beslutet om nedläggning av flygflottiljen F 11, dels när en redovisning av gruppens förslag är att vänta. Den av riksdagen beslutade nedläggningen av F 11 gör att två problem måste lösas. Till att börja med skall sysselsättningsfrågorna för dem som nu arbetar på F 11 ordnas. Inom försvaret räknar man med att samtliga anställda på F 11 kommer att kunna erbjudas arbete vid i första hand andra förband inom försvaret. Det innebär emellertid att personalen måste vara beredd att flytta till andra orter. För att så långt som möjligt sörja för att de som av olika skäl är bundna till Nyköping skall kunna erbjudas nya arbeten i samma område har rekryteringsbegränsning införts för statliga myndigheter i Nyköping. Detta innebär att personalen på F 11 får förtur när lediga platser skall tillsättas vid dessa arbetsplatser. Dessutom kommer en särskild arbetsförmedling att inrättas för de anställda vid F 11. En annan effekt blir emellertid förlusten av arbetstillfällen i Nyköping genom nedläggningen av F 11. När det gäller att kompensera förlusten av dessa arbetstillfällen har gruppen en viktig uppgift. För att lösa uppgiften följer gruppen noga utvecklingen på arbetsmarknaden i Nyköping och har påbörjat en inventering av de utbyggnadsplaner som finns hos befintliga företag i Nyköping. Någon särskild redovisning i riksdagen av arbetsgruppens förslag avses inte lämnas. De uppslag som kommer fram både när det gäller utbyggnad av befintliga företag och nylokalisering av företag till Nyköping kommer fortlöpande att bearbetas.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsminister Bengtsson för svaren på mina frågor. Den 10 april 1975 tillsatte statsrådet en arbetsgrupp för bevakning av I sysselsättningsfrågor i Nyköpings kommun i samband med nedläggning — Om sysselsättningsen av F 11. Då uppfattades detta av såväl de anställda vid F 11 som = problemen vid Nyköpings kommun och de sörmländska riksdagsledamöter som mo = nedläggning av F 11 tionerade i frågan som att denna grupp skulle ta sig an uppgiften att i Nyköping söka fullgod ersättning inom Nyköpingsregionen för de förlorade arbetstillfällen som nedläggningen av F 11 kommer att medföra. Både försvarets fredsorganisationsutredning och regeringen uttalade att samhället med alla medel det förfogar över måste bidra till att skapa nya sysselsättningstillfällen i Nyköping som uppväger det bortfall som flottiljindragningen för med sig. Försvarsutskottet skrev i sitt betänkande 1975:14, att man förutsatte att den nämnda arbetsgruppen aktivt och förutseende tar sig an sina viktiga uppgifter och att sysselsättningsstimulerande åtgärder förbereds och vidtas inom de närmaste åren. Riksdagen har också beslutat enligt utskottets förslag. I dag, ett knappt år efter tillsättandet av arbetsgruppen, kan man emellertid konstatera att denna strängt taget inte uträttat någonting. Den har troligtvis helt missuppfattat sin uppgift. Den har hittills sysslat med kartläggning av befolkning, näringsliv och arbetsmarknad i Nyköping Oxelösundsregionen, inventering av kommunens marktillgångar m.m. Vidare har den införskaffat uppgifter om den civila personalen vid F 11 när det gäller utbildning, arbetsuppgifter osv. Dessa uppgifter finns ju på data, och det kan inte ta så lång tid att få fram dem. Det behöver inte den här gruppen syssla med. I arbetsmarknadsministerns svar sägs också: ”När det gäller att kompensera förlusten av dessa arbetstillfällen har gruppen en viktig uppgift. För att lösa uppgiften följer gruppen noga utvecklingen på arbetsmarknaden i Nyköping och har påbörjat en inventering av de utbyggnadsplaner som finns hos befintliga företag i Nyköping.” Detta är ju uppgifter som av länsorgan och kommunens styrelse kontinuerligt följs upp för att man skall få en normalt fungerande arbetsmarknad. Gruppens ordförande har uttalat att hon ser som gruppens uppgift att endast bevaka sysselsättningen i Nyköpings kommun och att hon anser gruppen vara någon sorts gisslan. En annan av gruppens ledamöter har också uttalat — av barmhärtighetsskäl nämner jag inte hans namn =— att tillsättandet av en sådan här arbetsgrupp är en modegrej och att det tydligen är inne med sådana just nu. Av arbetsmarknadsministerns svar framgår att ”rekryteringsbegränsning införts för statliga myndigheter i Nyköping”. Men det gäller inte post, SJ och tele — de tre områden som jag tror skulle lämpa sig bäst för den personal som kommer att bli friställd på F 11.
Fru talman! De uttalanden som enskilda ledamöter i arbetsgruppen har gjort får självfallet stå för deras räkning. Vi har tillsatt den här gruppen — och riksdagen har ställt sig bakom detta — för att den, liksom ett par andra grupper när det gäller områden där sysselsättningsläget kommer att bli besvärligt, skall se till att man bevakar intressena och hjälper till att dels få en expansion av befintliga företag, dels lokalisera nya företag till orten. Den första delen av uppgiften är mycket viktig. Den expansion som vi här talar om kommer inte till av sig själv. Gruppens medverkan innebär att man talar om för de företag som har expansionsplaner, men drar sig för att fullfölja dem, att med hänsyn till den situation som kommer att inträffa i Nyköping finns möjligheter att utnyttja lokaliseringspolitikens medel för att på det sättet stimulera en expansion. Den som är otacksam för det vet egentligen inte vad han talar om. Det är ju härigenom som man måste räkna med den största ökningen på orterna, för det finns inte så särskilt många företag att nylokalisera. Nu skall ju inte nedläggningen äga rum förrän 1978; i mitten av år 1978 börjar detta kännas. Eftersom konjunkturen f.n. är som den är, finns det inte så mycket nylokalisering att få till Nyköping. Men gruppens sammansättning är sådan att den också får veta vilka nyetableringsplaner som finns, och gruppen har alltså möjligheter att påverka dem till Nyköpings favör när konjunkturen går upp och vi får större möjligheter till sådan etablering.
Fru talman! Självfallet är det tacknämligt om den här gruppen kan medverka till att lösa problemen med nya arbetstillfällen vid redan befintliga företag i Nyköping. Men vad vi hade hoppats på i första hand var naturligtvis att man skulle undersöka möjligheten till nyetablering. Nu är det tyvärr så att vid det sammanträde som gruppen hade så sent som den 23 mars i år hade inget statligt initiativ kommit fram, inget förslag till fortsatt arbete inom gruppen. Vi vet att ca 120 personer vid F 11 redan har flytt det sjunkande skeppet. Jag skulle vara mycket tacksam om arbetsmarknadsministern ville antingen ge order till den här arbetsgruppen att effektivt börja arbeta eller också upplösa gruppen och ta ansvaret själv.
Fru talman! Jag är mer optimistisk än vad herr Bergman i Nyköping är på den här punkten. Det förhåller sig emellertid så att varken denna arbetsgrupp eller några andra arbetsgrupper har haft till sitt förfogande några företag att lokalisera under den senaste tiden. Men genom det etableringssamarbete som kommer att äga rum mellan departementet och företagen hör i Sverige har vi större möjligheter att tidigt få veta vilka expansionsplaner som finns och vilka nylokaliseringar som kan komma till stånd. Den arbetsgruppen har ju också försänkningar i de partementet, så vi skall väl se till att arbetsgruppen på ett effektivt sätt kan fullfölja sina uppgifter. Men som sagt: Nedläggningen har inte ägt rum ännu, utan jag menar att man har tid på sig, och man får hjälp av en uppåtgående konjunktur. Den geografiska belägenheten och situationen över huvud taget är också sådan då det gäller Nyköping, att jag inte ser några hinder för lokalisering dit. Det bör inte vara svårt att lokalisera sig till Nyköping, när man vet att man kan få lokaliseringsstöd.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att arbetsmarknadsministern nu säger att han skall se till att arbetsgruppen kommer att arbeta effektivt.

Fru talman! Fru Swartz har frågat mig om jag anser att SJ:s höjning av polletteringsavgifterna är i linje med en serviceinriktad målsättning för kommunikationsverken och vilka åtgärder jag ämnar vidta i denna fråga. SJ har beslutat om ändrade grunder för beräkning av polletteringsavgift fr.o.m. tidtabellsskiftet den 30 maj 1976. Avgiftsberäkningen innebär en förenkling så till vida att det i fortsättningen bara är antalet kollin som —- inom vissa viktsgränser — är bestämmande för avgiftens storlek. F.n. utgör såväl avstånd som vikt avgiftsgrundande faktorer. Med det nya beräkningssättet blir det i vissa fall dyrare att pollettera resgods. I andra fall — särskilt över längre avstånd - kommer det att ställa sig något billigare. De ändrade grunderna för beräkning av polletteringsavgift sammanhänger med att resgodshanteringen är personalintensiv och därmed kostnadskrävande. Hanteringskostnaden är i första hand beroende av antalet kollin. Det nya avgiftssystemet är i detta avseende bättre kostnadsanpassat än det tidigare systemet. Det skall dock konstateras, att det även efter omläggningen kommer att kvarstå ett underskott i resgodshanteringen. I anslutning till vad fru Swartz säger om pensionärer och barnfamiljer finner jag det naturligare att de rabatter man vill ge dessa sker genom lägre pris för själva färdbiljetten. Denna representerar normalt den helt dominerande kostnadsposten i samband med resor.

Fru talman! Jag vill på fru Swartz vägnar tacka kommunikationsministern för svaret. Fru Swartz är tyvärr på grund av sjukdom förhindrad att själv ta emot svaret här i dag. Statsrådet säger i svaret bl.a. att det kommer att ställa sig något billigare att pollettera i vissa fall. Jo då, det stämmer allt, men det är faktiskt specialfall det är fråga om. Det gäller nämligen enbart då det rör sig om ert tungt kolli på en sträcka över 20 mil — under sådana förhållanden kommer man att kunna spara några kronor. Däremot leder systemet till rent orimliga konsekvenser i andra fall. Låt oss säga att det gäller en pensionär som skall åka från Norrköping till Stockholm. Han har med sig två kollin. Han har kanske litet svårt att röra sig och vill pollettera sina kollin. Med det föreslagna systemet kostar varje kolli 20 kr., vilket vid tur och retur-resa gör 80 kr. En pensionärsbiljett Norrköping-Stockholm tur och retur kostar 42 kr. Mot den bakgrunden ser det nästan litet löjeväckande ut när det i statsrådets svar står att färdbiljetten normalt är den helt dominerande kostnadsposten i samband med resor. I SJ:s nya system tänker man tydligen vända på detta. Jag kan fortsätta jämförelsen en bit. På en vanlig tur och retur-biljett kan man åka en sträcka som är längre än sträckan Göteborg-Skövde för samma kostnad som polletteringsavgiften, om vi fortfarande förutsätter att det är fråga om att pollettera två kollin vid tur och retur-resa. För en pensionär som har två kollin och åker tur och retur på en sträcka som överstiger sträckorna Stockholm-Falköping eller Flen-Göteborg kostar färdbiljetten 80 kr. och pollettering av två kollin 80 kr. Det kan alltså bli ganska orimliga konsekvenser. Man borde uppmuntra till kollektivtrafik, men jag kan inte se att denna åtgärd leder till det. Förenklingar är bra, och i vissa fall kan man säga att de tekniska delarna av förenklingen här är vettiga. Men sådana förenklingar kunde man väl ändå ha gjort utan dessa våldsamma prishöjningar.
Fru talman! Det är inte mer än en vecka sedan som jag svarade på exakt samma fråga här i kammaren. Då var det en annan frågeställare. Nu skall jag därför inte säga mycket mer än vad som står i mitt svar utan bara upprepa ett par saker av vad jag sade i svaret förra gången. Om vi skall hjälpa pensionärerna — och det skall vi göra i många sammanhang, även när de skall ut och resa — så är det enklast och riktigast att anpassa färdbiljettens pris när vi skall subventionera. Det måste från alla synpunkter vara det enklaste och effektivaste att lägga rabatteringen där. Sedan är det riktigt att det sker höjningar från tidtabellsskiftet i maj och att det då görs en justering av priserna i enlighet med vad herr Lindahl i Hamburgsund här sade. Men jag upprepar att den höjningen har inte bara negativa effekter. Eftersom detta är ett sätt att göra om systemet med pollettering finns det också positiva effekter. En nyhet är sålunda att man i framtiden skall kunna pollettera även från obevakade järnvägsstationer. Man skall inte heller glömma att resenärerna även fort sättningsvis utan kostnad kan ta med sig handbagaget till kupén. Någon förändring där görs av naturliga skäl inte. Detta är alltså inte, som man kunde tro av vad herr Lindahl sade, en höjning som drabbar alla pensionärer som är ute och reser i olika sammanhang.
Fru talman! Det är riktigt att höjningarna inte drabbar alla pensionärer; de drabbar bara de pensionärer som vill pollettera gods. Men de drabbar i princip alla resenärer som vill pollettera någonting. I mitt tidigare inlägg sade jag att det är bra med förenklingar, men varför skulle man ta till dessa våldsamma prishöjningar? Statsrådet sade att det är biljettpriset som vi skall justera för pensionärerna, men hur är det i Norrköpingsfallet? Färdbiljetten kostar 42 kr., men att pollettera två kollin tur och retur kostar 80 kr., alltså ungefär dubbelt så mycket. Hur skall man anpassa det på ett vettigt sätt? Polletteringen medför ju den största avgiften. Även järnvägspersonalen är starkt emot dessa höjningar. I Göteborgs trafikområde går personalen emot höjningarna och är dessutom kritisk och säger att i motsats till vad centralförvaltningen förklarat kommer höjningarna att försvåra tågföringen. Resenärerna kommer att i större utsträckning dra med sig sina kollin in i kupén, och det kommer att ta längre tid med avoch påstigningar osv., vilket gör att stationsuppehållen antagligen blir längre. Idén bakom reformen är bra. Men varför denna orimliga prishöjning, som gör att det kostar dubbelt så mycket att pollettera gods tur och retur Norrköping-Stockholm som vad färdbiljetten kostar?

Fru talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg har frågat mig, när regeringen kommer att avlämna propositionen om den framtida trafikpolitiken. Avsikten är att avlämna en proposition i ämnet i sådan tid att den kan behandlas av riksdagen under år 1976.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag framställde min fråga är att det är av visst intresse när under året propositionen kommer att avlämnas. Jag har fattat det så att syftet var att avlämna propositionen under våren eller möjligen under sommaren och att 1976/77 års riksmöte sedan skulle behandla den. Nu har det emellertid från olika håll sagts att man kan befara att det blir förseningar. Den s.k. periodkortsutredningen, som man ursprungligen räknade med skulle vara färdig i varje fall i slutet på förra året, har blivit fördröjd och kan inte presentera sitt betänkande på ännu en tid. Enligt vad som står i budgetpropositionen skall bl.a. det betänkandet utgöra underlag för den trafikpolitiska propositionen. Därför vore jag kommunikationsministern utomordentligt tacksam om han ville något närmare precisera svaret. Räknar kommunikationsministern med att propositionen kommer att kunna framläggas under sommaren, eller blir det först när höstlöven börjar falla?
Fru talman! Jag skall försöka göra en bedömning — det är litet vanskligt — av när propositionen kan framläggas. Man måste då försöka bedöma när ännu icke avslutade utredningar, som herr Gustafson nämnde, kan bli färdiga och ta hänsyn till den tid som behövs för en sammanställning av remisser på färdiga utredningar — det är ju bl.a. ett mycket stort antal utredningar som skall ligga till grund för propositionen — och andra uppgifter som sammanhänger med det.
Regeringens beslut om generellt arbetsoch uppehållstillstånd för assyrier omfattar ett villkor om innehav av giltigt turkiskt pass. Detta utesluter ett stort antal assyrier, som under längre tid vistats i Sverige men kommit hit på andra pass än turkiska. Är statsrådet beredd medge att även assyrier, som kommit till Sverige på andra pass än turkiska, ges arbetsoch uppehållstillstånd?
Det förefaller mig då i dag svårt att tro att det skulle vara möjligt att lägga propositionen på riksdagens bord innan höstlöven faller.

Fru talman! Fru Olsson i Hölö har frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet om han är beredd att medge att även assyrier som har kommit till Sverige på andra än turkiska pass ges arbetsoch uppehållstillstånd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Statens invandrarverk överlämnade i slutet av december förra året vissa ärenden för att regeringen skulle avgöra om ett antal turkiska assyrier skulle få stanna i Sverige eller förpassas till Turkiet. Regeringen beslöt den 26 februari i år att dessa assyrier inte skulle förpassas, eftersom de i Turkiet hade levt under svåra förhållanden till följd av religiösa motsättningar mellan dem och den muslimska majoritetsbefolkningen. Med ledning av regeringens beslut skall invandrarverket inom den närmaste tiden individuellt pröva flera hundra ansökningar om uppehållsoch arbetstillstånd för ett tusental turkiska assyrier. vända till Turkiet om de inte hade fått stanna i Sverige. Däremot innehåller besluten inte — som fru Olsson tycks förutsätta — något villkor om innehav av giltigt turkiskt pass. Besluten utesluter givetvis inte att andra än turkiska assyrier skall kunna få stanna. Regeringen har över huvud taget inte tagit ställning till denna fråga. Det ankommer på invandrarverket att i varje enskilt ärende pröva om det finns förutsättningar för att bevilja sådana assyrier uppehållsoch arbetstillstånd.

Fru talman! Jag vill på fru Olssons vägnar tacka för svaret; hon har tyvärr inte möjlighet att närvara här i dag. Enligt uppgift finns det f. n. ca 3 000 assyrier i Södertäljeområdet. Av dem saknar flera hundra, kanske 500, i varje fall turkiskt pass. Svaret är något diffust när det gäller frågan, på vilken grund man skall avgöra vilken nationalitet dessa flyktingar har. Men det är tydligt att det inte — såsom påståtts i massmedia — är innehavet av turkiskt pass som är avgörande. Jag tolkar i varje fall statsrådets svar på det sättet. Frågan är då vilken grund som i stället kommer att användas. Oavsett om assyrierna är utsatta för religiöst eller politiskt förtryck finns det naturligtvis starka skäl för att Sverige här skall göra en humanitär insats. Och det finns, tycker jag, skäl att ifrågasätta om inte samma synsätt skall gälla oavsett vilket land som är deras hemland. Jag tolkar statsrådet Leijons svar så att det inte finns någon hård koppling här. Frågan är bara vad som menas med turkiska assyrier. Det kanske vore bra om vi fick någon ytterligare precisering på den punkten. Oroligheterna i t.ex. Libanon har ju visat att det finns starka religiösa motsättningar också på andra håll och att de tilltar i styrka. Därför är detta en viktig humanitär fråga, och det har sedan regeringen fattade sitt beslut blivit ännu nödvändigare att ta den på djupt allvar.
Fru talman! Den fråga som har ställts bygger på ett missförstånd. Regeringen har aldrig sagt att det skall finnas ett giltigt turkiskt pass. Om det har förekommit tidningsuppgifter i den riktningen hade det varit lätt att genom ett telefonsamtal kontrollera riktigheten. Vad regeringen har tagit ställning till är om de assyrier som riskerade att bli återsända till Turkiet hade tillräckligt starka skäl för att stanna i Sverige. Det är enbart den frågan som vi har behandlat. Jag vill klart deklarera att skälet inte bara är att de tillhör den assyriska gruppen — det finns tre fyra miljoner assyrier runt om i världen. I alla de fall som vi har prövat har grunden för vårt ställningstagande varit att vederbörande i sitt hemland har levt under svåra förhållanden till följd av religiösa motsättningar mellan dem och den majoritetsbefolkning som finns i de byar i sydöstra Turkiet där de flesta av dem har bott.
Fru talman! Jag tolkar statsrådets inlägg på det sättet att vidgningen av diskussionen inte kan gälla assyrier som riskerar att återsändas till annat land än Turkiet. Det vore bra om statsrådet kunde bekräfta att den tolkningen är riktig.
Fru talman! Det är kanske svårt att förstå detta. Jag har svarat att de ärenden som regeringen behandlat gäller assyrier som har kommit från Turkiet och som riskerar att sändas tillbaka dit. Ansökningar från andra assyrier har vi inte prövat. Som framgick av det skriftliga svaret, som herr Olof Johansson i Stockholm har fått, ankommer det på invandrarverket att precis som i alla andra utlänningsärenden behandla den här frågan.

Fru talman! Herr Sjöholm har i en interpellation frågat mig om inte allmänheten bör uppmanas eller tillrådas att sända in inkomstuppgift till försäkringskassan i rekommenderad försändelse med mottagningsbevis. Vidare har herr Sjöholm frågat om jag vill verka för att en generalklausul införs inom sociallagstiftningens område. Rätten till sjukpenning från den allmänna försäkringen är beroende av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Denna fastställs av försäkringskassan med ledning av inkomstuppgift från den försäkrade. Sådana inkomstuppgifter, som uppgår till ett mycket stort antal per år, sänds in som vanliga postförsändelser. Någon ändring i detta avseende är inte aktuell. I detta sammanhang vill jag framhålla att en inkomstanmälan givetvis skall föranleda beslut av försäkringskassan, vilket vanligtvis meddelas den försäkrade i form av ett försäkringsbesked. Skulle sådant meddelande från försäkringskassan utebli, bör den som sänt in inkomstanmälan naturligtvis förfråga sig hos kassan i saken. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att en arbetsgivare enligt gällande bestämmelser är skyldig att anmäla till försäkringskassan när en arbetstagare anställs. Syftet med denna anmälningsskyldighet är att försäkringskassan skall kunna ta initiativ och begära in uppgift om sjukpenninggrundande inkomst från den anställde. När det gäller frågan om införande av en generalklausul i sociallagstiftningen vill jag erinra om att en parlamentarisk utredning har tillsatts med uppdrag att se över det socialpolitiska bidragssystemet från sam ordningssynpunkt. Målsättningen för översynen skall vara att klarlägga hur långt det socialpolitiska bidragssystemet kan samordnas i en allmän socialförsäkring.